Herr talman! Jag tog upp frågan om illa genomtänkta besparingsförslag i samband med några allmänna inledande reflexioner om vikten av att spara. Jag sade då att vi från folkpartiets sida accepterar långtgående också obehagliga besparingsförslag i de fall då vi är övertygade om att de är riktiga. Men vi säger nej till illa genomtänkta besparingsförslag — och som exempel på det nämnde jag just högskolans område, där man utan någon som helst förankring och utan någon djupare analys har lagt fram olika förslag. Då gick det som det gick — förslaget gick inte omedelbart igenom i riksdagen utan riksdagen får, som jag tidigare sade, tydligen ta över regeringens beredningsarbete. Nu har förslaget gått ut på remiss till berörda organ, som får säga vad de tycker. Det är alldeles utmärkt att så sker, och det har vi varit överens om. Om vi inte accepterar också obehagliga besparingar, då lastar vi ju faktiskt över bördan på våra barn och barnbarn — det har sagts många gånger tidigare i denna kammare — och det vore djupt osolidariskt. Jag vill gärna säga att jag tycker att vikariebesparingen är svår. Visserligen har det förekommit överdrifter i debatten, men det blir besvärliga problem på de enskilda skolorna. I den här avvägningen tycker jag ändå att det är rimligt att vi accepterar detta besparingsförslag. Det ger ganska mycket pengar, och det bidrar till att vi får bättre balans mellan statens utgifter och inkomster. När det gäller specialarbetet vill jag ställa en följdfråga till Georg Andersson: Vad är Georg Anderssons inställning till tanken på att återinföra specialarbeten? När de s.k. lärarlösa lektionerna i gymnasieskolan nu avvecklas så ökar ytterligare, tycker jag, argumenten för att man återinför specialarbeten. Kan Georg Andersson tänka sig att vara med om att i en framtid återinföra specialarbeten i gymnasieskolan? Vi tycker från folkpartiets sida att det vore en mycket klok åtgärd.

Herr talman! Georg Andersson är upprörd över att vi får en debatt om dessa frågor och att regeringens förslag, liksom nu centerns förslag, utsätts för hård kritik. Jag tycker att det är bra — så att vi får resonera igenom detta. Utskottsbetänkandet är så otroligt tunt. Man har inte på något sätt kommenterat vilka konsekvenser en sådan här genomgripande besparing får. Därför finns det en lång rad frågetecken att räta ut, och jag tycker det är viktigt att vi försöker göra det. Det har inte gått att göra i utskottet, och då får vi försöka göra det här i kammaren. Jag är litet förvånad över den ensidiga debatten om generella besparingar kontra besparingar som är mer specialdestinerade. För en liten stund sedan debatterades ett annat ärende här i kammaren, det om utbildningsradion. Då var alla så rörande överens om att det var mycket bra att inte ta ut en specifik besparing av just en liten del av radiokoncernen. Man skulle i stället göra en generell besparing, och Sveriges Radio-koncernen själv skulle få avgöra var, när och hur den besparingen skulle tas ut. Då berömde sig alla av detta. Vad bra det är, sade man, att vi nu i utskottet har kommit fram till en så salomonisk lösning. Men när det gäller grundskolan är det uppenbarligen precis tvärtom. Georg Andersson gjorde ett riktigt påpekande om möjligheten att icke anställa korttidsvikarier. Men det hade varit bra om Georg Andersson hade fortsatt att läsa litet i texten.

—”den utökade förstärkningsresursen avgöra hur undervisningen skall upprätthållas under de två första dagarna.” Men sedan har skolöverstyrelsen upptäckt — och det har man talat om för regeringen i sina petita inför budgeten — att pengarna inte räcker till, utan att det skulle behövas mer pengar för att kunna fullgöra det som tidigare är föreskrivet. Då passar regeringen på, att i stället för att överföra pengar till förstärkningsresursen, ta bort pengar därifrån. Det är då, Georg Andersson, som den här typen av negativa konsekvenser uppstår. Jag ber att få återkomma, herr talman.

Herr talman! Beträffande finansieringen av självstudietiden är tydligen Georg Andersson och jag överens i sak. Även Georg Andersson och hans partikamrater har uppenbarligen varit tilltalade av det sätt på vilket förslaget ursprungligen lanserades av skolöverstyrelsen. Den nu framdragna protokollsanteckningen var såvitt jag vet känd av skolöverstyrelsen, när den först lade fram sitt förslag. Både skolöverstyrelsen och vi moderater — jag förmodar även folkpartiet — anser det möjligt att skriva om avtalet.
Herr talman! Varifrån vpk tar pengarna är en gåta, säger Georg Andersson. Kan möjligen en lösning på gåtan vara den att de tillgängliga resurserna är fördelade på ett felaktigt sätt, som får allvarliga verkningar. Besparingar kan faktiskt få allvarligare följder på vissa områden än på andra. Vissa områden i samhället kommer också lindrigare undan besparingarna än andra gör. Jag kan exemplifiera och fråga: Svider det inte något i Georg Anderssons utbildningshjärta att vi måste ta bort resurser från svaga elever i skolan samtidigt som mångmiljardbelopp anslås till ett nytt militärflygplan? Den djupare analys av konsekvenserna av dessa besparingsåtgärder inom utbildningsväsendet som jag har efterlyst saknar jag fortfarande. Jag tror att det finns en generell erfarenhet som säger att resursförsämringar på skolans område i första hand drabbar de svagaste eleverna. Det kommer också dessa konkreta åtgärder att göra. De slår mot uttalade strävanden för en skola, som skall främja likvärdiga möjligheter och göra insatser för elever med särskilda behov av stöd, för att använda en formulering som inte bör vara främmande för Georg Andersson.

Herr talman! Jag tvingas uppehålla mig litet mer vid centerpartiet, upptäcker jag. Ni vill, Larz Johansson, liksom regeringen och utskottsmajoriteten minska statsbidraget till grundskolan med ett belopp i storleken 260 milj.kr. Av reservationerna och av debattinläggen framgår att centerpartiet motsätter sig kostnadsövervältringar på kommunerna. Statsbidraget skall alltså minska, men kommunernas kostnader får inte öka. Vidare anser centerpartiet att besparingarna inte får gå ut över bidrag till icke undervisningsbunden verksamhet. Man motsätter sig också reduceringen av bidraget till vikariekostnader. Nu tränger sig en ofrånkomlig fråga fram: Var skall centern ta pengarna? Som bekant avser statsbidraget till grundskolan i allt väsentligt personalkostnader. Det som återstår att angripa sedan centern har lämnat ut alla sina fribrev blir statsbidraget till lärarpersonalen. Svepande formuleringar av typen ”generell karaktär” och ”lokal frihet” ger ju inga nya pengar. En annan formulering är ”elevrelaterat statsbidragssystem med en mycket låg grad av detaljreglering”. Så lyder några lösenord i centerns reservation 1. Men till syvende og sidst är det ändå fråga om i vilken utsträckning lärarresurser kan sättas in i skolverksamheten. Efter att ha funderat ganska mycket över centerns ekvation, kan jag inte finna annat än att centerns resonemang leder till ökad klasstorlek och ett minskat antal små skolenheter på landsbygden. Det är effekten av minskad lärarpersonal i skolan. Hur ser Georg Andersson på specialarbete? frågade Jörgen Ullenhag. Jag är positiv, och jag hoppas att vi hittar en lösning i kommande proposition. Göran Allmér tror att vi är överens om finansieringen av avskaffandet av lärarlösa timmar. Jag skall gärna återkomma i en senare replik med ett försök till analys, men jag finner inte att ni har anvisat pengar för ändamålet. Eller är det så att ni egentligen inte gör någon besparing på gymnasieskolan? Jo, Nils Berndtson, det svider i hjärtat många gånger över besparingar, men tyvärr måste de genomföras.

Herr talman! Under allmänna motionstiden i våras redovisade vi i vår partimotion hur ett nytt statsbidragssystem skulle se ut. Vi har för avsikt att återkomma i samband med budgetpropositionen med en utveckling av förslaget. Jag nöjer mig med att hänvisa till det, eftersom jag har så kort tid till förfogande. Sedan vill jag säga till Georg Andersson att vi har gjort en sådan här generell besparing en gång tidigare. Den har i och för sig nackdelar den också, men de är mindre än i det förslag som regeringen nu har presenterat. Det vore bättre om Georg Andersson använde litet grand av sin tid till att försöka nödtorftigt besvara åtminstone någon av de frågor jag har ställt och som är av vital betydelse för skolväsendet. Ni har ändå en majoritet i utskottet och i kammaren som tänker genomföra era förslag. Då vore det väl bra om ni gjorde klart för er vilka konsekvenserna blir. Gäller fortfarande undervisningsbegreppet på det sätt som det står i skollagen, Georg Andersson? Ja eller nej. Och när Georg Andersson har svarat på den frågan: Anser utskottsmajoriteten att avsaknaden av vikarier är ett skäl att inställa undervisningen, utöver de tre skäl som skollagen redan medger? Vem skall i så fall fatta beslut om detta? För att kunna upprätthålla undervisningen skall man ta pengar från den icke undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen. Den krymper enligt ert förslag med 15 96. Skall man sedan ta vissa delar därav när lärare är sjuka, måste det naturligtvis inkräkta på den verksamhet som dessa pengar redan tidigare är avsedda för, eftersom resursen totalt sett blir så mycket mindre. Då frågar jag Georg Andersson: Är det syon eller är det lärarnas besök hos prao-elever ute på arbetsplatserna som skall minska? Georg Andersson måste kunna svara på en sådan enkel fråga. Om man nu tvingas att inställa undervisningen därför att man inte har vikarier i skolan, då är min fråga: Kan man då ha samlad skoldag? Den frågan måste Georg Andersson också kunna svara ja eller nej på. Ni sitter i länsskolnämnderna och fattar beslut om statsbidrag till samlad skoldag på vissa givna kriterier. Min fråga är fortfarande: Om man inställer undervisningen, har vi då samlad skoldag eller har vi det inte? Om vi inte har samlad skoldag, så har vi ju 30 milj.kr. nästa år att spara — som i en liten ask.

Herr talman! Jag är först skyldig Georg Andersson ett svar på frågan om folkpartiets inställning till självstudietimmar eller s.k. lärarlösa lektioner i gymnasieskolan. Jag vill gärna säga att vi gjorde en felbedömning i den frågan. När vi såg hur systemet fungerade i praktiken, sade vi oss att vi skulle återgå till ett system som inte innefattade s.k. lärarlösa lektioner. Jag tror i och för sig att det vore bra om vi litet till mans fler gånger var öppna för en omprövning, om vi märker att vi har genomfört någonting som inte fungerat riktigt bra. Det vi diskuterar i reservation 5 är tekniken, där vi ställer upp på vad SÖ har föreslagit. Men i grundfrågan har vi samma uppfattning som vi hade förra året, när vi hade tagit intryck av erfarenheterna. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag är nöjd med det svar som Georg Andersson gav när det gäller specialarbetet. Det svaret var klart och rakt. Vi har samma inställning till frågan om specialarbetet, och det bäddar för att vi skall kunna komma överens i den viktiga frågan, när den kommer upp igen. Det finns ett samband mellan de s.k. lärarlösa lektionerna och specialar Det var mycket allmänna förmuleringar, och de återkommer också i dag, men ger ingen vägledning. Generell besparing talar Larz Johansson för och nämner som föredöme den typ man gjorde under den borgerliga regeringstiden. Men, Larz Johansson, vi upplevde då en tydlig övervältring på kommunerna. Nu säger ni att det inte får ske längre. Gäller undervisningsbegreppet? frågar Larz Johansson. Mitt svar är ja. Det handlar här om en relativt marginell minskning av resurserna på vissa områden. Det har jag inte alls bortsett ifrån. Det är smärtsamt att behöva vidta sådana åtgärder. Men det är inte någon förändring av principerna mer än detta att skolstyrelsen tar över ett ansvar som har legat på rektor. Därmed har jag egentligen besvarat de flesta frågor som Larz Johansson ställde om samlad skoldag och sådant. Jag tackar Jörgen Ullenhag för svaret att han står fast vid att man skall försöka avveckla de lärarlösa lektionerna, men jag skulle vilja analysera det hela. Ni hänvisar i en reservation från moderaterna och folkpartiet till möjligheten att skaffa pengar genom att reducera lärarpersonal vid skrivningar, alltså skrivvakter. Det framgår inte hur mycket pengar man får fram på det sättet. Enligt vissa beräkningar skulle det röra sig om en bruttoeffekt på 40 miljoner, men nettoeffekten blir väsentligt lägre. Hur blir egentligen totaleffekten med moderaternas och folkpartiets förslag när det gäller gymnasieskolan? Jag upplever att det är knappt med pengar då det gäller att avveckla de lärarlösa lektionerna. Vill man göra det — och vill moderaterna också göra det — kan jag inte se att det finns några pengar kvar enligt ert förslag till nettobesparingar för gymnasieskolan. Det vore värdefullt med ett förtydligande på den punkten.

Herr talman! Larz Johansson säger att centern har redovisat hur ett nytt statsbidragssystem skall se ut i en tidigare proposition. Jag bestrider detta. Vi har en i huvudsak mycket bra grundskola i vårt land. Det finns mycket som visar detta, och jag tycker inte att man behöver gå över Atlanten och göra jämförelser i amerikanska undersökningar för att kunna konstatera att vi har goda och skickliga lärare i våra skolor. Men skolan har ett antal problem som till och från redovisas — problem som elever ser, som de som arbetar i skolan ser, som föräldrar iakttar och som vi kan läsa om i tidningarna. De problemen har i regel inte med resursbrist att göra. Skolan tar en mycket stor del av våra gemensamma tillgångar, en så stor del att vi i ett läge när vi av samhällsekonomiska skäl måste spara inte kan underlåta att göra besparingar också på skolområdet. Men det är dumt att beskriva den svenska grundskolan som en resurssvag skola, där man kommer till korta därför att man inte har tillräckligt med slantar i alla avseenden. De skolproblem som vi har att möta framöver, som vi har att ta ställning till och som vi behöver ta ställning till har företrädesvis med annat än pengar att göra. Och framför allt skulle vi inte kunna lösa de problemen uteslutande genom att ge tilläggsanslag. Jag tror att det är nödvändigt att påpeka också detta. När vi hade att ta ställning till hur besparingarna på skolområdet skulle kunna göras var utgångspunkten att vi skulle säkra skolans regelbundna undervisning. Eftersom de pengar som av statliga medel ställs till förfogande för skolan företrädesvis gäller personal — dvs. lärarlöner — måste vi finna en metod som innebar att vi så långt möjligt kunde säkra den fasta lärarpersonalens verksamhet. Detta ställningstagande gjorde vi med tanke på eleverna, eftersom grunden för skolans verksamhet är just de behöriga, erfarna lärarna. Jörgen Ullenhag påpekade i sitt inlägg att den besparing som föreslås är en beräkningsmetod. Den innebär naturligtvis inte att en klass vars lärare har besvär som gör att han är sjuk ofta skall ställas utan undervisning ett stort antal dagar. I själva verket finns det möjlighet för de lokala skolstyrelserna att inom ramen för de resurser man har ordna undervisningen vid de tillfällen när eleverna saknar sin ordinarie lärare. Centern och dess företrädare Larz Johansson talar hela tiden om att de besparingar vi föreslår är oacceptabla; man skall ha generella besparingar. Men någonstans måste man faktiskt då betala en sådan besparing. Det blir i så fall fråga om sänkta lärarlöner, höjd undervisningsskyldighet — vilket naturligtvis är ett annat sätt att beskriva samma sak — eller större klasser. Det finns ingenting annat att välja på. Detta måste man ändå i klartext säga. Man kan alltså inte komma undan detta faktum genom att tala om det lokala självstyret och den generella besparingen. Jag noterar att det i riksdagen finns en bred uppslutning kring de förslag som är framlagda. Det finns en insikt om att vi i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i inte kan undanta skolområdet från nödvändiga besparingar. Men det finns samtidigt en stark vilja att säkra skolans regelbundna undervisning, så att skolan kan vara en god skola för sina elever. Jag ser med tillfredsställelse att vi även i den här debatten har fått bevis på denna breda uppslutning kring den politik som är nödvändig för att vi också i morgon skall kunna erbjuda en skola med en hög kvalitet för våra elever.

Herr talman! Jag vill instämma i skolministerns anmärkning att det är dumt att generellt sett beskriva den svenska skolan som en resurssvag skola. Det är inte så. Men jag vill samtidigt säga att man ibland under de icke-socialistiska regeringsåren, när vi föreslog minskningar på skolområdet, av socialdemokraternas agerande fick intrycket att katastrofen var nära. Då hade nog socialdemokraterna gärna beskrivit den svenska skolan som en resurssvag skola. Nu ökar socialdemokraterna inte på resurserna igen, utan man vill göra ytterligare besparingar med utgångspunkt i en nivå som inte är så särdeles hög. Vi är med på det, eftersom vårt land har ett utomordentligt bekymmersamt ekonomiskt läge. — Jag vill göra det påpekandet. Sedan vill jag gärna fråga Bengt Göransson om han vill kommentera den fråga jag ställde i mitt allra första inlägg om speciallärarnas roll när det gäller vikariefrågan. Jag tror det vore värdefullt om han ville göra det.

Herr talman! Jag noterade att skolministern inledde sitt anförande på ungefär samma sätt som jag gjorde — genom att tala om att vi har en bra skola. Därom är vi då överens. Jag noterade också att skolministern menade att man kan få till stånd en bra skola även med något mindre pengar. Första gången vi i riksdagen ställdes inför det resonemanget var det den dåvarande skolministern Britt Mogård som uttryckte tankegången. Jag vill inte påstå att kammarens socialdemokrater då jublade precis! Men nu går det tydligen bra att uttrycka sig så. Och kanhända är påståendet sant. Jag skall bara återigen ställa två konkreta frågor till Bengt Göransson. Här föreslås nu att man skall flytta över ansvaret för att avgöra hur undervisningen skall upprätthållas från rektor till skolstyrelse. Det har poängterats även av Georg Andersson. Vad händer då om en klass drabbas av upprepad korttidsfrånvaro? Vem beslutar att en åtgärd skall vidtas, ifall skolstyrelsen har sammanträde först om några veckor? Den andra frågan är: Om undervisningen måste inställas därför att man inte har lärare — har man då samlad skoldag?

Herr talman! Det var många viktiga synpunkter på skolans roll som Bengt Göransson anförde. Han har utvecklat dem i en tidigare riksdagsdebatt. Jag citerar ur protokollet vad han då betonade: ”Regeringen är beredd att på allt sätt hävda skolans kvalitet ——— : det kan aldrig tillåtas att vi skulle lämna några barn i skolan utanför vår omsorg och våra ansträngningar i en sannolikt fåfäng förhoppning att därigenom kunna förbättra kvaliteten för det antal elever som har det lättare för sig. Skolans ambitionsnivå måste alltid vara att nå hundra procent av eleverna med kunskapen, aldrig nittio eller åttio procent. De som talar om behovet av kunskap i skolan måste tala för kunskapen åt alla, inte kunskap åt en del.” Det tycker jag är riktiga och viktiga synpunkter. Då som nu uttalade statsrådet sina förhoppningar när det gäller våra lärare i skolan. Men deras möjligheter att utföra sitt arbete försämras ju om man undandrar skolan resurser. Jag har svårt att förstå att de förslag som framlagts av regeringen och som nu behandlas är ett bra sätt att hävda skolans kvalitet, som Bengt Göransson har sagt sig vilja göra, eller att nå hundra procent av eleverna med kunskapen. Jag har svårt att se att de förslagen på något sätt skulle göra det lättare att ge kunskap åt alla. Snedrekrytering, utsortering och utslagning ur skolan är inga okända begrepp. Om skolans resurser minskas på det sätt som hittills har skett och som nu föreslås kan man befara att de negativa företeelserna kommer att förstärkas. Det är därför vi känner oro över regeringens förslag.

Herr talman! Till Jörgen Ullenhag vill jag säga att speciallärare naturligtvis är alldeles för dyra som vikarier i skolorna. Till Larz Johansson vill jag säga följande. Larz Johansson har tagit upp det som framhålls i propositionen om en förändring som jag senare kommer att föreslå regeringen, nämligen att skolstyrelsen skall få rätt att utfärda riktlinjer för vikarieinsatser i grundskolan. Det är något som inte primärt beror av det nu föreliggande besparingsförslaget. Det är i stället fråga om en konsekvens av det som föreslogs redan i 1982 års budgetproposition. Vad som avses är alldeles uppenbart att skolstyrelsen skall ge riktlinjer, inte sitta i skolan på morgonen och diskutera vem som skall undervisa i den klass vars lärare har blivit sjuk. Om undervisningen inställs, kan man då säga att man har en samlad skoldag? Ja, man kan inte i en beskrivning av vikarieproblemen framställa det som den normala undervisningsformen att lärarna inte är på plats. Lärarna brukar vara på plats och undervisa sina elever. Hur fungerar det egentligen ute i skolorna när någon blir sjuk, så att man får en frånvaro med kort varsel? De som har barn i skolan vet vilka som har kunnat vikariera. Det är fråga om personer som inte alltid har behörighet, och när de kommer möter de ofta för dem nya elever. Det blir i mycket hög utsträckning fråga om ett sätt att uppehålla verksamheten, inte att bedriva en regelbunden och planerad undervisning. Det är viktigt att man har det perspektivet när man ser till effekterna av förslaget. Vi har valt inriktningen av besparingsförslagen med tanke på att möjligheterna för de lärare som är anställda på de fasta tjänsterna i skolorna att verka inte skall försämras. Barnen behöver ju deras undervisning. Det hade alldeles självfallet varit bättre, om man fullt ut hade kunnat ge skolan de resurser som den nu har. Jag har emellertid haft anledning att respektera och acceptera de synpunkter som har framförts för behovet av en besparing totalt sett också inom skolan. Vi tvingas att vara något återhållsam ma i dag för att vi också i morgon och i övermorgon skall ha nödvändiga resurser att sätta in i undervisningen för de barn som då går i skolan. Vi har därvid valt att göra besparingar på sådant som icke drabbar den regelbundna undervisningen i skolan.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för ett bra svar på min fråga om speciallärarna. Det besked som skolministern gav kommer att noteras med stor tillfredsställelse ute i skolorna.

Herr talman! Som svar på den första frågan, om vem som skall fatta besluten i fortsättningen, rektor eller skolstyrelse, ville Bengt Göransson påstå att den förändring som nu görs innebärande överföring av beslutanderätten till skolstyrelsen är en konsekvens av Bp 82. Jag bestrider det, Bengt Göransson. Tvärtom ger förändringen i skolförordningen rektor detta ansvar — det är en konsekvens av Bp 82. Den andra frågan fick jag inte något svar på. Bengt Göransson gjorde ett mångordigt inlägg om diverse saker, men fortfarande kvarstår frågan huruvida undervisningen inställs när läraren är sjuk. Vi kan ju tänka oss, Bengt Göransson, en ganska liten skola med bara någon eller några lärare. Det kan där mycket väl inträffa — det har f. ö. inträffat i större skolor — att man inställer undervisningen därför att läraren är sjuk, skall utföra fackliga uppdrag eller är förhindrad på annat sätt. Min fråga kvarstår, Bengt Göransson: Kan denna skolenhet anses ha samlad skoldag när det inte förekommer någon undervisning där? Det går att svara ja eller nej på den frågan.
Herr talman! Jag beklagar om Larz Johansson tycker att det svar jag gav på hans fråga om vikarie, inställd undervisning och samlad skoldag var mångordigt men inte gav något svar. Jag valde att belysa problemet med den utgångspunkten att Larz Johansson ställde frågan i relation till det besparingsförslag som föreligger. Vill han däremot se frågan generellt, är det en annan sak. Det händer alltemellanåt, alldeles oavsett hur mycket pengar man än har, att man kan komma i ett läge där en lärare blir hastigt sjuk, så att man inte kan ge undervisning en viss timme. Det har hänt i alla tider och kommer att inträffa — hur mycket pengar man än har och hur många lärare man än har — att läraren inte är tillgänglig vid ett visst tillfälle. Om Larz Johansson vill ha besked om huruvida man bedriver undervisning när undervisning av olika skäl inte kan bedrivas, är naturligtvis svaret att jag inte menar att så är fallet.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1983/84:40 aviserat att SJ:s investeringar skall reduceras med 200 milj.kr. Det har föranlett oss från centern att motionera. Som skäl för det aviserade förslaget har anförts att SJ har genom de olika sysselsättningspaketen fått en hel del pengar, som egentligen skulle utgöra ett förskott till SJ. Riksdagen fattade i december 1980 beslut om en strukturplan för SJ, som innebar att SJ:s investeringar i reala termer skulle öka med 5 96 per år under budgetåren 1981 86. Detta beslut motiverades bl.a. med att investeringarna hade eftersatts under tidigare år. Vi vill för vår del konstatera att de av statsrådet aviserade besparingarna på SJ:s verksamhetsområde i realiteten innebär en krympning av investeringsramen med 300 miljoner, inte som anges i propositionen med 200 miljoner. Anledningen härtill är att statens andel, 100 milj.kr., av kostnaderna under nästa budgetår för avtalet om lokaltågstrafiken i Storstockholm har medräknatsi det nettobelopp om 200 milj.kr. som finns angivet i den nu behandlade propositionen. Under utskottsbehandlingen lyckades vi inte få klarlagt hur mycket i de s.k. sysselsättningspaketen avseende investeringar inom SJ, som faktiskt ingår i strukturplanen. Vi ansåg oss därför ha anledning att ifrågasätta huruvida en minskning av SJ:s investeringsplan för budgetåret 1984/85 med hela 300 milj.kr. inte i realiteten skulle innebära en torpedering av strukturplanen. Vi menar alltså att den här investeringsplanen är av grundläggande betydelse för SJ:s möjligheter att hävda sig som ett effektivt transportföretag och att beslutet om 1980 års strukturplan därför måste ligga fast. Ett avsteg från planen på det sätt som regeringen nu aviserar befarar vi kommer att medföra stora risker för att kvaliteten, kapaciteten och servicen inom SJ försämras. Vidare innebär det att SJ:s möjligheter att rationalisera verksamheten försämras. Men statens finanser är ju ansträngda, och för att täcka det här behovet på, som vi tror, ca 300 miljoner och därmed säkra SJ:s strukturplan finner vi det sannolikt erforderligt att på annat sätt ta fram medel. Vi i centern har därför föreslagit att postverket under nästa budgetår får göra en extra avskrivning på statskapitalet med motsvarande 300 miljoner. Det skulle innebära en långsiktig förstärkning av postverkets ekonomi. Herr talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 till trafikutskottets betänkande 1983/84:6.

Herr talman!

Planerna på neddragning av anslaget framöver motiveras med att SJ redan fått särskilda anslag, bl.a. när regeringen ”rivstartade” hösten 1982 och gav vissa extra anslag till kommunikationsverken. Men dessa extra anslag gjordes inte bara för att bekämpa arbetslösheten, utan det fanns också ett faktiskt eftersläpande behov. Se bara på Stockholmsregionens lokaltrafik, där situationen blivit krisartad på grund av ständiga uppskov innan nu äntligen arbeten tycks komma i gång. Även i Göteborgsoch Malmöregionen har man dröjt för länge med åtgärder för att rusta upp lokaltrafiken och tågresurserna. Jag vill nu faktiskt erinra om att den s.k. strukturplan som fastställdes vid 1980 års riksdag innebar en med 5 9 i reala termer räknat årligen höjd investeringsram under de närmaste fem åren. Men såväl vpk som socialdemokraterna kritiserade då denna investeringsram som otillräcklig för att motsvara kraven från 1979 års trafikpolitiska beslut. Vpk för sin del vidhåller fortfarande denna tankegång. När vi från vpk reserverar oss mot planerad neddragning av investeringsramen vid SJ, vill vi därmed klart markera att vi ser en lyftning av investeringsprogrammet vid SJ som ett viktigt led i en offensiv utveckling av såväl industrisektorn som den offentliga sektorn. Vi har i motion 151 konkret nämnt några brådskande och angelägna investeringsobjekt, t.ex. upprustning för timmeroch malmtransporter av de norrländska tvärbanorna Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur-Jörn. Här finns också de eftersläpande behoven på västkustbanan, för att inte tala om den alltmer besvärande flaskhals som utgörs av Öresundsproblemen. I vår motion tar vi dessutom konkret upp behovet av förnyelse av godsvagnsparken. Det är ett problem för SJ att stora delar av godsvagnsparken är föråldrad och inte alls motsvarar marknadens krav på moderna, mera anpassade typer av godsvagnar och lastbärare. Jag såg för resten i ett reportage i en tidning att SJ inom kort måste göra sig av med mellan 7 000 och 10 000 vagnar som bara är i vägen för trafiken. Detta illustrerar vagnssituationen vid SJ. Men samtidigt är det kris vid Ageve i Gävle där man tillverkar just godsvagnar. 90 man är där redan varslade för uppsägning. Skall man nu dra ned SJ:s investeringsram i ett läge då det finns betydande eftersatta behov och samtidigt arbetslöshet hotar i den sektor som sysslar med att tillgodose sådana behov? Borde man inte i stället — och det vill jag fråga utskottets talesman — satsa på att försöka låta Ageve arbeta med att just förnya och därmed bidra till en marknadsanpassning av SJ:s vagnsutrustning? Ageve har på sistone haft vissa exportframgångar, och det gäller för staten att vidmakthålla de inhemska beställningarna och därmed grunden och den kompetens som möjliggör för Ageve att vara ett exportföretag. Slutligen några ord, herr talman, om de i betänkandet signalerade förändringarna av televerket och dess finansiering och driftsformer. Det är inte helt utan oro vi tagit del av dessa signaler. Vi vet nämligen att det sedan rätt lång tid pågår en borgerlig — delvis ideologiskt inspirerad — kampanj för privatisering av t.ex. televerkets verkstadsrörelser. Man vill att televerket i princip skall förvisas till rollen av linjebärare. Till dessa frågor återkommer vi i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 1 fogad till trafikutskottets betänkande 1983/84:6.

Herr talman! 1979 fattade riksdagen i ganska stor enighet beslut om en ny trafikpolitik. Detta beslut växte fram i trafikutskottet genom ett konstruktivt samarbete mellan de politiska partierna. Det var ett bra trafikpolitiskt beslut. Vi har gjort erinringar mot att de borgerliga regeringarna inte fullföljde de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Det gäller inte minst på SJ:s område. Därför var riksdagsbeslutet 1980 om att lägga fast en strukturplan för SJ och en långsiktig investeringsplan ett beslut i linje med de krav som socialdemokratin hade framfört under oppositionstiden.

Regeringen har gjort och gör stora satsningar inom järnvägsområdet, allt i enlighet med vårt program, Framtid för Sverige. I innevarande års budget har SJ brutit tvåmiljardersgränsen i fråga om investeringar. Det sker en kraftig upprustning av järnvägsbanor: satsningar på säkerhetsanordningar men framför allt kraftfulla investeringar i rullande materiel i form av inköp av lok, personvagnar och godsvagnar.

De här pengarna har gått till ombyggnader, upprustningar och nyanskaffning av materiel. Herr talman!

Jag tror inte att det finns ett enda företag till här i landet som har en investeringsnivå som uppgår till 30 96 av omsättningen. Det är mot denna bakgrund och mot bakgrund av de tidigareläggningar av investeringar som har skett som kommunikationsministern i denna ekonomisk-politiska proposition har kunnat säga att man kan acceptera en neddragning av investeringarna i nästkommande budget med 200 milj.kr. Detta rubbar på intet sätt det beslut om en långsiktig investeringsram för SJ som vi har varit överens om. Jag fick en känsla av att Rune Torwald nästan ångrade att man har väckt motion och reserverat sig. Jag tycker det är bra om vi kan se på dessa frågor på ett nyktert och realistiskt sätt, när vi får förslaget i budgetpropositionen om ungefär en månad. Jag vill också säga att det förslag som centern har väckt och reserverat sig för, att göra en extra avskrivning av statskapitalet för postverket, har vi inte ägnat någon djupare eller mera ingående behandling. Vi har erinrat om att vi får en budgetproposition om några veckor, och sannolikt får vi möjlighet att diskutera den frågan i anslutning till denna. Herr talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på de båda reservationerna. Men innan jag lämnar talarstolen vill jag något kommentera den koppling som Sven Henricsson gjorde mellan denna besparing och den akuta eller aktuella situationen vid Gävle vagnverkstad, där man har aviserat en viss inskränkning av personalvolymen. Låt mig för undvikande av missförstånd säga till Sven Henricsson att det förslag som vi nu behandlar inte har något som helst samband med en eventuell neddragning av personalstyrkan vid Ageve. De planer som på beställningssidan finns för godsvagnar har inte ändrats och kommer inte att ändras som en följd av denna minskning i investeringsvolymen. Sven Henricsson sade att vi har för många järnvägsvagnar och att de är i vägen. I ett mera långsiktigt perspektiv måste statens järnvägar bättre anpassa sin vagnmateriel till kundernas behov. Ett stort antal gamla järnvägsvagnar behöver skrotas, men ett stort antal behöver också byggas om och anpassas till kundernas behov. Självfallet kan detta vara en bra och angelägen uppgift för Ageve. Vi måste också se till att vi får en större effektivitet i SJ:s sätt att utnyttja den rullande materielen. För ett antal år sedan användes varje godsvagn var sjunde dag. Nu används motsvarande vagn var tolfte dag. Det tyder på att man bör sträva efter att öka effektiviteten.

Det är vår förhoppning att de stora underskott och förluster som SJ haft i sin affärsverksamhet så snart som möjligt skall förbytas i positiva siffror. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Kurt Hugosson säger att det är hans och regeringens ambition att SJ även i framtiden skall utgöra stommen i det svenska trafiknätet — och det låter ju betryggande och bra. Men jag ställer mig ändå frågan hur helhjärtat socialdemokraterna ansluter sig till den linjen, eftersom de så sent som i våras avslog centerns förslag att man skulle ge de huvudmän som i princip skall överta det ekonomiska ansvaret för de banor som f. n. inte ingår i riksnätet ett driftbidrag. Detta bidrag skulle ha varit av den storleksordningen att det hade motsvarat ungefär hälften av den genomsnittliga förlust som banorna i dag går med. Det gick inte att få enighet om det, utan centerns förslag avslogs. Det har medfört att de regionala huvudmännen nu, nästan på löpande band, tvingas tala om att de av ekonomiska skäl inte kan utnyttja SJ:s tjänster i framtiden. Många delar i SJ:s bannät kommer då att försvinna senast den 1 juli 1985. Hugosson tyckte sig ana att jag ångrade att jag hade väckt motionen. Nej, det gjorde jag inte. Jag ansåg att den var nödvändig, eftersom vi från centerns sida vill slå vakt om den femåriga strukturplanen. Vad jag däremot sade, och gärna kan erkänna en gång till, var att vi saknade en belysning av relationen mellan de olika sysselsättningspaketen och de objekt som ingår i SJ:s strukturplan. Jag har under hand fått fram en del uppgifter som gör att jag nu kanske bedömer situationen mer positivt än vad jag gjorde då motionen väcktes. Men man får fatta sina beslut på basis av de informationer som man har vid beslutstillfället. Jag delar Hugossons uppfattning att vi i sak egentligen kommer att få göra det slutgiltiga ställningstagandet när vi skall behandla budgetpropositionens förslag på SJ:s område.

Herr talman!

Men jag är medveten om att här behövs en planering och att det aktuella företaget måste anpassa sin produktion och sin förmåga att utveckla produkter till det behov som t.ex. i det här fallet järnvägen kan ha.

Jag säger ingenting annat än att den socialdemokratiska regeringen startade bra — jag sade rivstartade — med vissa riktade investeringar i kommunikationsverket, men det gäller att vidmakthålla detta tempo, att inte vackla utan se till att man fortsätter med denna offensiva utveckling. Jag skulle också vilja försöka kommentera vad som här sades om SJ:s höga investeringsnivå: Men glöm inte bort att SJ har en alldeles speciell situation därför att verket måste svara för sin egen infrastruktur. Man kan räkna med att kostnaderna för banor, som motsvarar landsvägen för den bilburna trafiken, uppgår till omkring 800 milj.kr. enbart på investeringssidan. F. ö. räknar man med att det rör sig om 1 500 milj.kr. i driftkostnader att vidmakthålla denna infrastruktur. Jag har velat säga detta därför att det ju blir litet märkligt, om man inte tar med detta speciella förhållande när man bedömer SJ vid sidan av andra företag. Jag nöjer mig med det sagda och vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen på denna punkt.

Fru talman! Vi diskuterar just nu SJ:s investeringsanslag. Då tycker jag att det är litet konstigt att Rune Torwald vill ta upp en diskussion med mig om driftbidragen till länshuvudmännen för det ersättningsberättigade järnvägsnätet. Vi kan gärna diskutera den frågan, Rune Torwald, men jag tycker att vi i så fall skall göra det under en mera lämplig punkt på dagordningen.

Bakom det beslutet står samtliga riksdagspartier. Om Rune Torwald nu har fått en bättre belysning av investeringssituationen för kommande budgetår för statens järnvägar, är detta utomordentligt bra. Indirekt säger Rune Torwald att det här är ett acceptabelt beslut. Jag förstår bara inte varför Rune Torwald yrkade bifall till centerns och vpk:s gemensamma reservation på den punkten.

Självfallet anser jag, precis som Sven Henricsson, att det är angeläget att Ageve försöker fortsätta med sin exportsatsning och därigenom ökar sin produktion och försäljningen på den internationella marknaden. Jag sade också i mitt tidigare inlägg att Ageve självfallet bör vara med om att bygga om järnvägsvagnar och anpassa dem till kundernas behov och därigenom få möjlighet till ökad sysselsättning. Jag tror dessutom att vi inom en relativt snar framtid får anledning att diskutera även andra åtgärder som kan ha en positiv effekt på sysselsättningsläget vid Gävle Vagnverkstad.
Fru talman! Kurt Hugosson kan i viss mån ha rätt när han säger att jag kom in på ett område som inte hör till dagens debatt. Anledningen var att Kurt Hugosson utgöt sig över regeringens allmänna välvilja och själv inte höll sig till ämnet. Jag delar Kurt Hugossons uppfattning att samtliga partier i princip var överens om att de regionala huvudmännen skulle ta det ekonomiska ansvaret för lokal och regional trafik, såväl på väg som på järnväg. Men glöm då inte, Kurt Hugosson, att riksdagen samtidigt enhälligt sade att någon kostnadsövervältring från staten på kommuner och landsting inte skulle få ske. Det var när vi upptäckte att konsekvenserna av 1979 års beslut — om det inte kompletterades med ett driftbidrag till kommunerna — skulle bli mycket kraftiga kostnadsövervältringar på kommuner och landsting. Vi sade samtidigt att om man vill behålla ett miljövänligt transportmedel, som den spårbundna trafiken är, måste man åtminstone i någon mån reducera de kostnader som annars kommer att drabba länshuvudmännen. Det var anledningen till att vi tog upp frågan om driftbidrag till järnvägslinjerna utanför riksnätet. Låt mig bara också marginellt tala om — alla vet nämligen inte detta — att förlusterna per bankilometer på just de banor som nu är nedläggningshotade är betydligt lägre än på de icke lönsamma bandelar som tillhör riksnätet. Nu blir det så att de regionala huvudmän som råkar ha bandelar utanför riksnätet drabbas extremt hårt. Låt mig till sist svara på frågan varför jag har yrkat bifall till vår reservation, när jag erkänner att jag under hand fått vissa informationer som visar att i varje fall beloppen inte är desamma som de vi utgick ifrån. Jag yrkar bifall till reservationen närmast därför att vi där har angett att vi på inga villkor vill gå med på att strukturplanen raseras. Skulle det visa sig att det nu finns andra siffror och att vi därför inte behöver gå lika långt när vi behandlar budgetpropositionen så är det bara bra.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i debatten om länshuvudmännens ansvar och om hur det går för de nedläggningshotade banorna. Den debatten får vi väl ta upp senare — vid nästa riksdagssession. Varför berörde jag i mitt anförande Gävle Vagnverkstad? Jo, därför att vi där faktiskt har ett exempel på sambandet mellan vår egen nationella industris möjligheter och de offentliga verkens behov av olika resurser. Det är detta samband jag vill markera. Jag noterar att utskottets ordförande här sade att han är medveten om detta samband. Han talade om exportsatsningar för Gävle Vagnverkstad. Men glöm inte, herr Hugosson, att det är beställningarna inom landet som är grundläggande för att man skall kunna bevara kompetens och utveckla möjligheter till innovationer när det gäller vagnar m.m. Jag menar att i det här fallet är denna principiella syn väldigt viktig. I oppositionsställning representerade socialdemokratin en offensiv linje och sade ifrån att just sådana satsningar på kommunikationerna kunde vara ett sätt att sätta fart på det svenska näringslivet — sätta fart på investeringarna och därmed få hjulen i gång på ett bättre sätt och även klara sysselsättningen. Lämna inte den linjen nu i andan av att vilja spara! Jag vill varna för att det kanske kan bli ett sparande som motverkar sitt eget syfte.

Fru talman! Än en gång vill jag påminna om att vi diskuterar SJ:s investeringsanslag. Därför skall vi inte nu ta upp en diskussion om driftsanslagen. Låt mig bara säga till Rune Torwald att genom 1983 års järnvägspolitiska beslut införs ett delat kostnadsansvar mellan staten och huvudmännen. Hade vi fullföljt 1979 års trafikpolitiska beslut, så hade kostnaderna legat helt på länshuvudmännen. Nog om detta. Det är klart att det måste finnas ett samband mellan SJ:s investeringsnivå och produktionen av järnvägsvagnar och godsvagnar i det här landet. Något annat vore utomordentligt egendomligt. Vi strävar nu efter och önskar att de beställningar som skall göras av rullande materiel i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till upphandlingsförordningen går till svenska verkstäder. Men vad jag sade tidigare och vad jag vidhåller är att den fråga vi nu diskuterar på intet sätt har något samband med den akuta situationen vid Ageve.

Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut skall järnvägen vara stommen i vårt trafiksystem. Den höga investeringsnivån kommer därför att ligga fast. Den kommer alltså att vara av en storleksordning som intet annat företag i detta land kan uppvisa.
Till finansutskottets betänkande 18 om beräkning av särskilt basbelopp finns ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför nu till att debattera skatteutskottets betänkande 12 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m.
Fru talman! Jag skall be att för centerns del få deklarera att vi naturligtvis är införstådda med det faktum att vi alla måste hjälpas åt att spara för att komma till rätta med det besvärande budgetunderskottet. Denna debatt visar att man på alla områden måste vara med och dra sitt strå till stacken. Besparingar på det sociala området, på utbildningsområdet, på trafikområdet, på kulturområdet osv. berör alla medborgare. Bland alla medborgare räknar jag också jordbrukarna. Därför är vi inom centern väldigt förvånade över att regeringen i sitt åtgärdspaket utöver de generella besparingarna föreslår åtstramningar som direkt går ut över jordbruksnäringen. Jordbruksnäringen i Sverige är redan mycket effektiv, den är mycket intensiv och den är väldigt litet personalkrävande i råvaruproduktionsledet. Den är också effektiv i de led som tar hand om livsmedelsförädling, distribution etc. Det betyder att man redan har mycket pressade marginaler. Det är i det läget som vi med bestämdhet i en lång rad reservationer vänder oss mot åtstramningar som försvårar produktionens möjligheter. Livsmedelssubventionerna har visat sig vara ett bra fördelningspolitiskt instrument. Utredningen om differentierad mervärdeskatt konstaterade så sent som i oktober 1983 att livsmedelssubventionerna har verkat utjämnande mellan familjer med olika inkomster och har störst betydelse för familjer med flera barn. Samtidigt som vi vet hur angeläget det är att i dag stödja barnfamiljerna lägger regeringen utan kompensation ökade pålagor också på dessa grupper. Utöver minskad subvention tillkommer påslag i handeln och ökade momskostnader med totalt 200 milj.kr. Höjningen av matpriserna kommer en månad före den normala höjningen som en följd av jordbruksprisregleringen, och neddragningen av livsmedelssubventionerna träder i kraft så att pensionärer inte får kompensation förrän i november nästa år. Förslaget att kraftigt minska subventionerna drabbar direkt de ekonomiskt svaga grupperna i vårt samhälle. Om minskningen av livsmedelssubventionerna genomförs kommer detta vidare att få svåra effekter för livsmedelsindustrin och jordbruket. Om nu regeringen inte tar någon större hänsyn till den lilla grupp av människor som sysslar med råvaruproduktionen, är det ändå en mycket stor grupp människor i livsmedelsindustrin som jag tycker regeringen borde ta hänsyn till. Jag skall anföra att enda exempel här för att inte förlänga debatten alltför mycket. I ett normalt familjejordbruk, som specialiserat sig på köttproduktion, är det ganska vanligt med en produktion på 50 ton kött om året. Enligt Slakteriförbundet kommer den nu aktuella neddragningen av livsmedelssubventionerna att påverka avräkningspriset med 2 kr. per kilo. Det är lätt att räkna ut att företag med hårt pressade marginaler i sin ekonomi inte tål en ytterligare press med 100 000 kr. för en enda familj per år. De företagen kommer att slås ut, och det kommer att få sina effekter också för slakteriarbetare och livsmedelsarbetare. Det är alldeles speciellt anmärkningsvärt med utslagningar när det gäller fårköttsoch lammköttsproduktionen, som vi kommenterar i reservation 5. Kvar har vi då när det gäller köttproduktionen i Sverige endast produkter som kommer från djur som slagits ut från mjölkproduktionen. Där är ju inte kvaliteten den som folk egentligen önskar sig och som vi nu under de senaste 10-15 åren lyckats att uppnå i fråga om svenska produkter i egen köttproduktion. Vi blir i stället hänvisade till import, som säkerligen i det nuvarande ekonomiska läget för vårt land innebär mycket ofördelaktiga villkor. Därför beklagar vi i centern särskilt mycket att moderaterna och folkpartisterna är beredda att stödja regeringen när det gäller att genomföra förslaget. Med utgångspunkt i detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 5. Förslaget om handelsgödselavgifter har vi kommenterat i reservation 15. Det kan riktas många invändningar mot förslaget att införa en generell avgift på handelsgödsel. I första hand måste den betraktas som en ny skatt, eftersom den inte finansierar någon kostnad som samhället har i dag och inte heller kommer att användas för riktade åtgärder. Trots att avgifterna kommer att höja produktionskostnaden för dem som använder handelsgödsel är avsikten att detta inte skall få kompenseras genom höjda konsumentpriser. Priserna på handelsgödsel har fördubblats på tre år. Det vore enligt centerns mening orimligt om någon kompensation ej skulle få tas ut. Det saknar motsvarighet inom andra näringar. Ökade kostnader, bl.a. den föreslagna handelsgödselavgiften, kan leda till att jordbruk och trädgårdsnäring tvingas använda kemikalier i ökad utsträckning för att kunna täcka de ökade utgifterna. Jag är mycket förvånad när jag hört kommentarer från regeringshåll att handelsgödselavgiften skulle kunna leda till lägre kostnader för jordbruket. Den som är insatt i hur de olika produktionsfaktorerna är beroende av varandra måste tycka att det är en mycket underlig slutsats. Jag vill inte på något sätt klandra jordbruksministern eller hans ställföreträdande jordbruksminister för att man inte har dessa insikter. Men det skulle vara mycket värdefullt om departementet skulle kunna förstärkas med expertis när det gäller växtodlingslära och jordbruksekonomi. Då skulle man inte komma fram till sådana slutsatser och sådana här förslag. Produktionsfaktorerna består av en lång kedja av samverkande länkar. Om man hugger av en länk, är det inte bara så att kedjan blir en länk kortare, utan det kan helt enkelt hända att kedjan går av på mitten. Att i ett läge då Sverige har svårt att hålla proteinkvaliteten i vete förorda en lägre användning av handelsgödsel än vad som rekomenderats av sakkunniga i lantbruksnämnderna är ganska förvånande. Därför vänder vi oss emot detta förslag. När det gäller kemikalieavgiften kunde vi möjligen acceptera att en viss del av kemikaliekostnaden skulle användas till ökad forskning, som föreslogs av kemikalieutredningen. Men så har inte förslaget i propositionen utformats, för där tas ingen hänsyn till kemikalieutredningens förslag i detta hänseende. Det blir också här en ren straffskatt utan kompensationsrätt, och det kan leda till allvarliga störningar i produktionsapparaten. Det är därför vi från centerns sida så bestämt vänder oss emot detta förslag. De övriga reservationer där mitt namn förekommer kommenteras senare i debatten genom Kerstin Andersson. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Fru talman! Vi har i dag gjort en sådan uppdelning beträffande de moderata framträdandena i debatten att jag kommer att uppehålla mig vid frågorna om livsmedelssubventioneringen och miljöavgifterna. Dessa ämnen berörs i reservationerna 3, 6, 9, 12 och 14. Som framgått av den långa debatt som nu pågått i två dagar fäster vi i moderata samlingspartiet utomordentligt stor vikt vid vårt alternativ för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Få enskilda jordbrukspolitiska frågor — om ens någon — torde för svenskt jordbruk vara så angelägna att inte frågan om en sund utveckling av svensk ekonomi ändå kommer i första rummet. Vi har gått längre än regeringen och i konkreta förslag gett uttryck för hur vi anser att budgetunderskottet skall avvecklas över ett antal år. Vi tror inte på regeringens förslag till lösningar, som i så hög grad innebär skatteoch avgiftshöjningar. Vi har således anslutit oss till skattehöjningar enbart när det gäller sprit och tobak. Då vi dessutom har förslag om skattelättnader, ställs det utomordentligt höga krav på de besparingar som vi i konsekvens med denna politik framlägger. Det är en from önskan att tänka sig att de besparingar vi föreslår inte skall beröra enskilda människor på nog så känsliga områden. Besparingar beträffande livsmedelssubventioneringen är ett sådant område. De besparingarna påverkar varje hushålls egen budget, och de har med säkerhet också viss inverkan på avsättningsutrymmet för lantbrukets produktion. Vi har således från vår sida inte någon anledning att från någon intressegrupp vänta oss applåder för denna åtgärd. Vi tycker att det i och för sig är glädjande att regeringen har upptäckt nödvändigheten av besparingar, men i den aktuella frågan tycker vi likväl att det är utomordentligt otillfredsställande att samma regering, som för ett år sedan medverkade till en höjning beträffande livsmedelssubventioneringen, nu föreslår en sänkning. Denna ryckighet skadar jordbruket. Det är ofrånkomligt att beslutet för ett år sedan skapade förväntningar och kanske rent av gav anledning till nya investeringar inom lantbruket. Detta insåg också regeringen. Regleringsivrare som man är inom socialdemokratin slängde man helt följdriktigt fram ett förslag om investeringsstopp som också genomfördes senare under våren. Krångel och elände för jordbruket har alltså åstadkommits med regeringens ryckiga och ogenomtänkta politik. För konsumenterna har ryckigheten troligen varit något mindre problemfylld. Man har helt enkelt fått ytterligare ett år med hög subventionsnivå på livsmedel. Det vore, fru talman, kanske fel att säga att enbart de partier som vill minska livsmedelssubventionerna tillhör de ekonomisk-politiskt ansvarsmedvetna partiernas krets. Centern och kommunisterna har rimligen chansen att med anledning av bugdetpropositionen på nyåret framlägga besparingsförslag i samma storleksordning som de andra partierna, där man ändå kunnat undvika att minska livsmedelssubventioneringen. Mot denna bakgrund har jag inte någon anledning att i varje fall i dag kritisera centerpartiet för sitt ställningstagande. Jag kan möjligen gratulera centerpartiet till att det har bättre lösningar beträffande sitt budgetalternativ än vi. Men bevisningen härvidlag åligger centerpartiet, som kan återkomma efter nyår. Som jag inledningsvis antydde har socialdemokraterna i sitt alltför otillräckliga besparingsalternativ valt att i betydande grad basera det på skatteoch avgiftshöjningar. Budgetförstärkning i form av nya avgifter på miljösidan i storleksordningen uppemot en kvarts miljard föreslås i proposi tionen. Detta är avgifter som vi i princip går emot. Vi har dock vid vår noggranna behandling av denna fråga funnit att det inte är alldeles oskäligt att företag med miljöstörande verksamhet vid prövning enligt miljöskyddslagen får stå för sina kostnader som det allmänna åsamkas i samband med prövning för tillstånd. Det betyder att vi inte avvisar regeringens förslag då det gäller engångsavgifter, men vi avvisar bestämt de årligen återkommande avgifterna för tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vi har funnit det helt otillfredsställande att samhället ensamt formulerar kontrollverksamhetens omfattning och bestämmer avgiftens storlek. Företagen har sedan bara att rätta sig efter detta. Vad jag här har sagt om avgifter enligt miljöskyddslagen gäller också beträffande täktavgifter som regleras i naturvårdslagen. Vi betraktar således den här föreslagna täktavgiften, vilken föreslås utgå med ett visst antal ören per kubikmeter och år, som en ren skatt. I enlighet med vår syn på nya pålagor anser vi att detta förslag skall avvisas. Regeringen föreslår också miljöavgifter för bekämpningsmedel och handelsgödsel. Något uppseendeväckande har jordbruksministern som motiv för detta i propositionen angett att negativa effekter av kemikalieanvändningen har kunnat konstateras på olika områden. Jag vågar bestämt hävda att experter på området, till skillnad från jordbruksministern, tämligen entydigt är långt försiktigare på denna punkt. Finns det egentligen, jordbruksministern, gott om exempel på sådana negativa effekter, och de är av den omfattningen att de motiverar en särskild skatt? Nu är det sagda, fru talman, inte liktydigt med att även vi anser att återhållsamhet med användningen av kemikalier självfallet är att föredra. Fru talman! Jag reagerar kraftigt mot att icke dokumenterade, eller kanske helt ogrundade, misstankar om skador på natur och miljö vid användningen av handelsgödsel och kemiska preparat ofta framförs. Så gör nu även jordbruksministern, och han tar detta som ett motiv för att införa en avgift på dessa viktiga förnödenheter i jordbruket. Jag vill gärna upprepa en synpunkt som jag redan har framfört i en reservation i den s.k. kemikalieutredningen, nämligen att de unika tillfällen som utredningen haft att med strikt sakligt betingade motiveringar klargöra förutsättningarna för användandet av gödselmedel och kemiska preparat i jordbruket rent av kan gå förlorade, när man åsidosätter sakkunskap och i stället hänger sig åt tyckande i kvalificerade sammanhang som utredningen. Jordbruksministern tar nu med liknande förfaringssätt på sig ett mycket stort ansvar. Det gäller för jordbruksministern att i fortsättningen kunna hantera de oppositionsbrasor som han så frikostigt låter miljögrupperna skapa. Detta ger dem nytt bränsle, eftersom den sakligt betingade motiveringen saknas i jordbruksministerns förslag. Oro sprids i denna fråga på grund av jordbruksministerns proposition. Jag tycker inte heller att man kan bortse från att såväl den socialdemokratiska majoriteten i kemikalieutredningen som nu också jordbruksministern dessutom desavouerar naturvårdsverket och dess specialister på området i produktkontrollnämnden. Av vilken anledning, jordbruksministern, omger vi oss över huvud taget med hög kompetens, om inte för att både lyssna till och ta intryck av de råd vi får. Tyckande av mer eller mindre opportuna skäl bär spår av ansvarslöshet. Som ett motiv för den föreslagna avgiften säger jordbruksministern vidare att man, för att uppnå en ur miljösynpunkt nödvändig minskning av användningen av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel, bör införa en särskild miljöavgift på dessa produkter. Jag vill gärna göra kammaren uppmärksam på att denna inte särskilt välgrundade uppfattning beträffande sambandet mellan en avgift och dess avhållande effekter kan få långtgående principiell betydelse. Således kan jag inte se något hinder för jordbruksministern att framöver, om ett eller annat år, återkomma med nya och höjda avgifter — just därför att han då kanske kan konstatera att avgiften inte har haft den avskräckande betydelse som han förutsatte. Vi vet ju redan nu att en avgift på den nu föreslagna nivån inte har någon större avskräckande effekt, utan jordbruket är — med de krav på effektivitet som finns — tvingat att använda handelsgödsel i stort sett i den omfattning som nu sker. Jag vill dessutom göra jordbruksministern uppmärksam på att en minskad användning av handelsgödsel för en stor del av jordbruket i norra Sverige, med sina betydande vallarealer, är en utomordentligt dålig rekommendation. Jordbruksministern tycks vara generande okunnig om att en upp till 50-procentig underanvändning av handelsgödsel är mycket vanlig hos våra Norrlandsjordbrukare. För den stora animalieproduktionen, som är så viktig för Norrlands jordbruk och som i sin tur baseras på stor vallodling, innebär jordbruksministerns förslag att en välmotiverad höjning av handelsgödselgivorna där uppe faktiskt kommer att kosta mer för Norrlandsjordbruket än vad det gjort för jordbruket i södra Sverige. Detta tillsammans med att jordbruksministern i annat sammanhang har sträckt fram sin hand — den berömda handen —- mot Norrlandsjordbruket genom att förorda att uppräkning av stödet till jordbruket i norra Sverige inte sker, kommer rimligen att innebära att reaktionen från jordbruket, i varje fall i denna del av Sverige, kommer att bli mycket stark. Sammanfattningsvis, fru talman, upprepar jag att vi säger nej till avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel, nej till täktavgifter och avgifter enligt miljöskyddslagen i vad avser årliga skatteuttag. Vi har däremot inte velät säga nej till avgifter för prövning av tillstånd enligt miljöskyddslagen. Fru talman! Eftersom vi är många talare i denna debatt kan yrkanden komma att glömmas bort. För undvikande av missförstånd vill jag redan nu yrka bifall till samtliga reservationer där moderata samlingspartiet är företrätt.

Fru talman! Regeringens jakt på besparingar uppehåller sig i mycket stor utsträckning inom jordbruksdepartementets område. Och därvid berörs i huvudsak frågor som jordbruksutskottet har att bereda. En viktig fråga för skogsbruket är skogsvårdsavgiftens storlek, som har fått sin behandling i skatteutskottet. De mest omfattande besparingsåtgärderna beräknas ske på jordbruksprisregleringens område. Genom minskning av livsmedelssubventionerna beräknar man att få en minskad utgift för staten på ca en halv miljon kronor innevarande budgetår, och redan nu förutskickas att livsmedelssubventionerna skall minskas ytterligare fr.o.m. den första juli 1984 med 350 milj.kr. Folkpartiet accepterar dessa minskningar som regeringen nu föreslår, men vill gå vidare genom att föreslå minskningar med ytterligare 150 milj.kr. utöver regeringens förslag — alltså en total prutning på en miljard kronor på livsmedelssubventionerna. Detta innebär att jag yrkar bifall till reservation 3 i det jordbruksutskottets betänkande vi nu har till behandling. Likaså yrkar jag bifall till reservation 6. Frågor som reses i denna reservation berör balansen mellan produktion och konsumtion av svenskproducerade livsmedel. 1983 års livsmedelskommitté har enligt sina direktiv uppdrag att belysa dessa frågor. Med hänsyn till att livsmedelskommittén har att arbeta snabbt —- ibland säger man att den kanske måste arbeta alltför snabbt med tanke på de mycket komplicerade frågor det gäller — förutsätter vi från folkpartiets sida att fortsatt utredningsarbete ger erforderligt underlag för ställningstagande i det besparingsarbete som alla riksdagspartier är medvetna om måste pågå framöver. När det gäller regeringens förslag till neddragning av kreditbeloppet för markförvärv för vidare försäljning finns ingen erinran från folkpartiets sida. Vi motsätter oss dock, liksom vi har gjort tidigare, att av staten förvärvad mark i första hand skall erbjudas domänverket. Alla skäl talar för att man bör återgå till målsättningen att den mark som förvärvas med den nu ifrågavarande krediten i första hand bör tillföras bestående lantbruk, eller användas för byte med andra skogsägare. Detta innebär att jag yrkar bifall till reservation 2. Fru talman! Folkpartiet har ingen erinran mot att regeringen i budgetarbetet inför 1984/85 räknar med att för skördeskadeskyddets administration hämta medel ur skördeskadefonden. Men i reservation 7, som jag yrkar bifall till, vill vi understryka för regeringen att man inte utan vidare fortsättningsvis kan ta medel ur denna fond för administrationen av skördeskadeskyddet. I den överenskommelse som fortfarande gäller för det nuvarande skördeskadeskyddets finansiering har också ingått att staten står för skördeskadeskyddets administrationskostnader. Det bör även stå klart att i det nya förslag till skördeskadeskydd som vi i reservationen efterlyser skall den nuvarande skördeskadefondens resurser finnas tillgängliga. Enligt folkpartiets mening bör miljöstörande verksamhet i princip bära de kostnader som åsamkas samhället och enskilda personer. Det gäller naturligtvis också prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. I proposition 1983/84:40 har regeringen ett förslag till prövningsoch tillsynsavgifter, som emellertid vid nogrannare studium inte förefaller godtagbart. Det avviker starkt från ett förslag från naturvårdsverket. Förslaget från naturvårdsverket går ut på ett förenklat administrativt system för uttag av avgifter. Men detta förslag har alltså regeringen gjort om ganska ordentligt. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av regeringens förslag. Dessutom vill regeringen ha riksdagens bemyndigande att överlämna till skilda myndigheter att göra den slutliga utformningen. Vi yrkar avslag på regeringsförslaget och hemställer i reservationerna 10 och 13 att regeringen återkommer med ett nytt förslag. Kan det vara förmätet att ge regeringen det rådet att vid utformningen av nya system ha nära och goda kontakter med de myndigheter som skall handlägga berörda frågor vid tillämpningen? Sedan den 1 juli 1982 utgår en avgift på handelsgödsel. Under regleringsåret 1982/83 uttogs en avgift motsvarande 7 96 av handelsgödselns pris. Den 1 juli 1983 höjdes denna avgift till 12 926. Medlen kommer näringen till godo. På bekämpningsmedel tas ut en avgift som avses täcka en del av kostnaderna inom produktkontrollnämnden. Av miljöskäl kommer nu regeringen att föreslå en särskild miljöavgift på dessa produkter att gälla fr.o.m. den 1 juli 1984. Vi har förstått propositionen så, att det blir tillfälle att återkomma till dessa frågor i samband med kommande behandling av budgetpropositionen 1984. I sin anmälan säger regeringen att man beräknar en ny inkomst på ca 120 milj.kr. Samtidigt säger man att detta inte är någon kostnad för jordbruksoch trädgårdsnäringen — eller de näringar där handelsgödseln i fråga skall användas. Det tycker vi är ett besynnerligt resonemang. När miljöavgifter införs måste det stå klart att de skall användas på ett positivt sätt. En bättre miljö skall premieras. I det här fallet, menar jag, bör dessa avgifter återgå till näringen eller till forskning för att öka de resurser som fortsättningsvis erfordras för att skapa förutsättningar för ett brukande av jorden med ett minimum av utnyttjande av avgiftsbelagda handelsgödseloch bekämpningsmedel. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Fru talman! Det här betänkandet från jordbruksutskottet behandlar dels regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde, dels med anledning härav väckta motioner. I propositionen anmälde jordbruksministern sin avsikt att föreslå regeringen att sänka matsubventionerna med ca 850 miljoner, beräknat på helår, fr.o.m. den 1 december i år. Nu hör det till regeringens rättigheter att själv besluta härom. Alltså är denna sänkning redan genomförd, när vi i denna stund diskuterar det lämpliga däri. Det är enligt min mening en något märklig situation. Spelets regler måste ju följas, men argumenten i själva sakfrågan blir ju inte svagare på grund av detta faktum. Vi har i utskottet, tillsammans med centern, reserverat oss mot att matsubventionerna sänks, och vi kommer även i fortsättningen att slåss mot den orättvisa matmomsen. Billiga livsmedel betraktas av oss och andra delar inom arbetarrörelsen som ett nödvändigt inslag i en politik, som syftar till social och ekonomisk rättvisa. Vi har från vårt parti under en följd av år fört fram hård kritik mot momsen på mat, som i sin konstruktion som regressiv skatt drabbar dem hårdast som har den minsta disponibla inkomsten, dvs. låginkomsttagare, barnfamiljer, pensionärer och handikappade. Vi har också sagt att vi, om riksdagen inte är beredd att slopa matmomsen, kan godta att hela effekten av skatten på matpriserna, eller delar därav, kompenseras genom livsmedelssubventioner. För konsumenterna innebär ett avskaffande av livsmedelssubventionerna inte bara en direkt höjning av matpriserna. Ovanpå dessa skall också läggas ett höjt momsuttag. Totalt rör det sig i konsumentledet om ca en miljard kronor som skall tillföras statskassan genom det beslut som regeringen nyligen har tagit. Vårt parti kan aldrig acceptera förslag som innebär höjda priser på nödvändighetsvaror, samtidigt som mångmiljardbelopp årligen undandras beskattning. Det vore välgörande om regeringen lade ner lite mer energi på att komma till rätta med det senare problemet i stället för att dra åt svångremmen för de sämst ställda i samhället. Fru talman! När vi nu diskuterar matsubventionerna, kan jag inte undgå att göra en återblick på vad som hände nästan på dagen för ett år sedan i kammaren —inte i den här men väl i riksdagshuset vid Sergels torg. Vid denna jämförelse utgår jag från att bytet av plenisal inte kan ha någon inverkan på själva sakfrågan. Efter diverse turer, som vi här kan lämna därhän, fanns det personer som talade sig mycket varma för höjda matsubventioner. Jag vill gärna citera följande: ”Hellre litet mjölk åt barnen än piptobak åt Thorbjörn. Hellre en rejäl ostsmörgås åt Kalle än feta cigarrer åt Uffe och hans hejdukar”. Den citerade meningen säger framför allt två saker, dels matsubventionernas betydelse för barnfamiljerna och andra, dels att den då vidtagna höjningen av subventionerna finansierades genom skattehöjningen på tobak. Det är alltså en form av bedrägeri mot de utsatta grupperna att nu sänka matsubventionerna, eller tänker regeringen komma med förslag om sänkning av tobaksskatten? Ett sådant här tillvägagångssätt kan inte öka förtroendet för politikerna eller bedömas som hedervärda insatser för en rättvis fördelningspolitik. Här fanns för bara ett år sedan en majoritet för ökade matsubventioner och även för att finansiera den åtgärden. Nu minskar man subventionerna men behåller de pengar som anslogs för detta ändamål. Det här kommer ytterligare att förvärra situationen för de sämst ställda i samhället. De senaste årens sjunkande reallöner och samtidigt kraftigt höjda matkostnader och andra kostnader har fått som följd att allt fler hushåll som levt på marginalen nu har hamnat under den ekonomiska nivå som är nödvändig för livets uppehälle. Det visar bl.a. den växande kön till socialvården. Det är ju märkligt, att när allt fler tvingas se kött på bordet som en lyx, har vi ett köttberg som vi dels exporterar med extra kostnader, dels försöker bli av med genoms.k. köttreor här i landet. Då det gäller det senare tänker man osökt på ordspråket ”när det regnar manna, har den fattige ingen sked”. För det blir ju på det sättet att vid dessa köttreor är det de som har det ekonomiskt bra ställt som kan göra stora inköp och fylla sina frysboxar. Och vad kommer de sänkta matsubventionerna att innebära för kommuner och landsting? Ja, i det trängda läge som dessa befinner sig i blir det väl en försämnng av standarden men även ökade kostnader som skall betalas ucnom en proportionell skatt, som även den drabbar låginkomsttagarna hårdast fu talman! Maten utgör tillsammans med hyran den dominerande utgiften för lågoch medelinkomsttagare och barnfamiljer. Om man ser på den allmänna prisutvecklingen på dagligvaror sedan 1978 fram till nu, kan man konstatera att den största prisökningen har skett på de s.k. subventioncrade baslivsmedlen. Den största prisökningen har alltså skett på de för lågavlönade och barnfamiljer mest nödvändiga livsmedlen. Vi kan inte ansluta oss till åtgärder som ytterligare höjer priserna på dessa livsmedel. Det är därför vi reserverat oss i utskottet för ett uttalande av riksdagen att subventionerna skall ligga kvar på den nivå som rådde före den I december i är. Om man säger sig verka för en rättvis fördelningspolitik, om man vill värna de svaga här i samhället, kan man självfallet inte vidta åtgärder som går stick i stäv med dessa uttalanden. Nej, skall ord följas av handling, då måste åtgärder sättas in för att ta bort matmomsen, denna orättvisa skatt på det dagliga brödet, eller att kompensera effekten av denna skatt genom livsmedelssubventioner. Att som nu sänka matsubventionerna kan vi inte acceptera. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 4 vid utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill begränsa mig till att konstatera att så måttliga anspråk på ett ekonomiskt budgetalternativ som John Anderssons parti har är det inte mycket att invända mot partiets syn beträffande livsmedelssubventioneringen. Det är självfallet någonting att önska sig, att människorna har det bra och kan känna att samhället stöder dem. Men hade ni det samhällsekonomiska ansvar som andra partier har för att rikets affärer måste ordnas — vi har ju ett stort budgetunderskott att rätta till — vore det litet svårare. Hade man inte detta krav på sitt parti och dess ledamöter, skulle också jag ställa upp på kravet att människorna skall leva i högönsklig välmåga och låta samhället betala. Visserligen får vi då en annan typ av samhälle, men inte heller det bekymrar John Andersson. Därför får han en bekymmerslös och skön tillvaro, där han kan komma med uppmuntrande tillrop till medborgarna att så här kan vi lösa problemen. Men alltsammans löper som ärtor på ett snöre och det går utför med svensk ekonomi. Det är detta John Andersson företräder.
Fru talman! Jag vill till Arne Andersson i Ljung helt kort säga att vi faktiskt var med och finansierade de höjda matsubventionerna för ett år sedan — om det nu skulle vara så att Arne Andersson glömt bort detta. Det tror jag visserligen inte, eftersom Arne Andersson i sitt anförande framhöll att matsubventionerna höjdes för ett år sedan. Jag har varit med och accepterat ett avtal för att finansiera dessa matsubventioner. Då begriper jag inte hur Arne Andersson kan anklaga mig och mitt parti för att inte ha tagit ansvaret här.
Fru talman! Ansvaret för den isolerade åtgärden vilar sannerligen inte på kommunisterna. Jag vill inte sticka under stol med att jag gladde mig åt att John Andersson påminde jordbruksministern om denna mycket sorgliga turnering, detta för svensk ekonomi mycket märkliga förhållande då kommunisterna styrde regeringsarbetet. Effekten blev den ryckighet som jag i mitt anförande påtalade. Att ni därutöver inte har ett ekonomiskt budgetalternativ — det påståendet står jag för. Ni saknar ett sådant, totalt sett, men i denna isolerade fråga har John Andersson rätt.

Fru talman! Även inom jordbrukets verksamhetsområde tvingas nu den socialdemokratiska regeringen till nedskärningar och avgiftshöjningar på grund av sex års borgerlig vanskötsel av landets ekonomi. Flertalet av de föreslagna åtgärderna motiveras således av behovet av utgiftsbegränsningar i statsbudgeten och av inkomstförstärkningar. Exempel på detta är minskandet av livsmedelssubventionerna på kött, fläsk och ost, kostnaderna för administrationen av skördeskadeskyddet och höjningen av skogsvårdsavgiften. Andra motiveras av skäl som kommit fram via utredningar och remissbehandling. Detta gäller täktavgifter och avgifter för prövning och tillsyn av miljöskyddslagen. Den splittring mellan de borgerliga partierna som så ofta kom i dagen när dessa hade regeringsansvaret kommer även till uttryck i de många reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande. Centern säger numera nej till att slopa livsmedelssubventionerna på kött, fläsk och ost, medan folkpartiet och moderaterna även vill skära i mjölksubventionerna. Av tradition har centern svårt att i praktisk handling leva upp till sitt miljöintresse, när det gäller miljöhänsyn som berör markägare och som berör jordbruket. Folkpartiet visar i den frågan en kluven inställning som resulterat i ett särskilt yttrande. Fru talman! Ett samlat borgerligt alternativ till utskottsmajoritetens förslag är svårt att finna för den som läser de reservationer som fogats till detta betänkande. Jag skall här kort sammanfatta och kommentera utskottets motivering i anslutning till de frågor som tas upp i reservationerna, förutom reservationerna 3, 4, 5 och 6, som rör prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, där Ulf Lönnqvist senare talar för utskottet. Reservationerna 1 och 2 gäller en särskild rörlig kredit som ställts till lantbruksstyrelsens förfogande för större förvärv av mark som utbjudits till försäljning från olika skogsföretag. Det är alltså i första hand sådan mark som skall erbjudas domänverket. Denna kredit uppgår för nästa år till 150 milj.kr. och skall enligt riksdagens beslut tidigare i år successivt avvecklas. Krediten bör nu kunna trappas ner, som jordbruksministern föreslår, eftersom man under senare tid har haft en positiv försäljningsutveckling för sådan skogsmark som det här är fråga om. Utskottet anser också, i likhet med jordbruksministern, att lantbruksstyrelsen bör kunna ytterligare påskynda vidareförsäljningen av ifrågavarande skogsmark. En sänkning av krediten till 75 milj.kr. äventyrar inte på minsta sätt den yttre rationalisering inom jordbruk och skogsbruk som vi självklart finner det angeläget för lantbruksnämnderna att medverka till. F. n. disponeras nära 400 milj.kr. för ändamålet. Det kostar pengar att administrera skördeskadeskyddet. Nära 40 milj.kr. finns anslagna i årets budget. För att minska statens utgifter för detta under nästa budgetår föreslås att kostnaderna för skördeskadors administration betalas med medel ur skördeskadefonden. Utskottet ställer sig enigt bakom den här åtgärden. Men de borgerliga partierna har inte kunnat låta bli att i reservation 7 kritisera regeringen för att den inte nu kommer med något förslag till skördeskadeskyddets framtida utformning. Man säger att frågan har varit föremål för utredning och överväganden under flera år, varför regeringen inte torde sakna underlag för en proposition till riksdagen. Fru talman! Den här kritiken faller faktiskt tillbaka på de borgerliga partierna själva. 1976 tillsattes en utredning om skördeskadeskyddets framtida utformning. Utredningen lämnade 1979 ett betänkande. Sedan betänkandet remissbehandlats föranledde detta inte någon åtgärd från de borgerliga regeringarnas sida. Utredningsbetänkande och remissmaterial hamnade i skrivbordslåda eller långbänk. Men nu har utredningen plockats fram av den socialdemokratiska regeringen, och jordbruksministern säger i propositionen att han avser att återkomma till frågan om skördeskadeskyddets framtida organisation i samband med budgetpropositionen 1984. Det finns således ingen som helst grund för att bifalla de borgerliga partiernas förslag att riksdagen nu skulle göra en framställning härom. Staten har f. n. påtagit sig vissa uppgifter för att bekämpa salmonella hos djur. I samband med att riksdagen i våras antog en ny lag om bekämpande av salmonella hos djur, som träder i kraft vid årsskiftet, uttalade sig riksdagen för att de ersättningsbestämmelser som nu gäller borde ses över och ändras på ett sådant sätt att staten får bära en mindre andel av kostnaderna för salmonellabekämpningen än f. n. Enligt lagen blir nu salmonellakontroll obligatorisk i slaktkycklingsbesättningar. Även i fråga om slaktnötsbesättningar finns det långt framskridna planer på att införa en organiserad hälsokontroll, för vilken Sveriges Slakteriförbund avser att stå som huvudman. Denna hälsokontroll har varit en förutsättning för införandet av ett försäkringsskydd. Ersättning av statliga medel för nedslaktade djur, andra kostnader och driftförluster skulle således inte behöva utgå till djurägare som har en produktion där det finns möjligheter att ordna ett tillräckligt försäkringsskydd till rimliga kostnader. Förutsättningen för detta föreligger under nästa år när det gäller just slaktkycklingsoch slaktnötsproduktionen. Undantag skall göras för de minsta besättningarna. För övrig djurhållning, där kravet på försäkring f. n. inte kan ställas, bör staten även i fortsättningen lämna ersättning. Den nuvarande ersättningsnivån föreslås dock bli sänkt, så att högst 70 96 av de aktuella kostnaderna för förlusterna täcks av statsmedel. Utskottet ställer sig bakom det här förslaget att bringa ned statens utgifter, med undantag för centerns representanter i utskottet, som i reservation nr 8 framför tvivel på att det går att organisera en hälsokontroll för slaktnötsbesättningar till den 1 juli 1984. Däremot gissar man att de förebyggande åtgärder som lantbruksstyrelsen och näringen själv vidtagit skall resultera i att statens utgifter ändå minskar en del. För att täcka samhällets kostnader i samband med tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen och för täktverksamhet föreslår regeringen att denna verksamhet avgiftsfinansieras. Utgångspunkten för avgiftsbeläggningen är att avgifterna skall täcka koncessionsnämndens, länsstyrelsernas och naturvårdsverkets kostnader i samband med prövningen enligt miljöskyddslagen, liksom kostnaderna för myndigheternas tillsyn. Avgifterna skall vidare finansiera de kostnader för undersökningar vid naturvårdsverket som behövs som underlag för prövning och tillsyn. Avgifterna bör så långt möjligt utgå i förhållande till den tid som åtgår för hantering av de enskilda ärendena. Principen att avgifter bör kunna tas ut för åtgärder i samband med prövning av frågor rörande tillstånd o. d. enligt miljöskyddslagen och när det gäller täktverksamhet ställer sig utskottet bakom. Moderaterna har i sin reservation nr 9 motsatt sig att man tar ut en avgift för den fortlöpande myndighetstillsynen. Principen om utövarens kostnadsansvar finns faktiskt i viss utsträckning redan i dag. Miljöskyddslagen ger nämligen tillsynsmyndigheten möjlighet att på utövarens bekostnad låta t.ex. en konsult utföra för tillsynens fullgörande behövliga undersökningar av verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig. Det finns således ingen grund för moderaternas principiella betänkligheter i det här avseendet. I centerns och folkpartiets reservation nr 10 framför man att förslaget är oklart, och man hyser farhågor för att det föreslagna avgiftssystemet kan verka hämmande för nyetablering av åtminstone mindre företag. I propositionen har förutsatts att koncessionsnämnden och länsstyrelserna, som skall administrera avgifterna, bör kunna nedbringa eller efterge avgift om särskilda skäl föreligger. Enligt utskottets mening bör det vara fullt möjligt att utforma de närmare avgiftsbestämmelserna så, att avgifterna inte lägger orimliga bördor på de sökande och därigenom förhindrar uppkomsten av sådan verksamhet som vattenbruk o. d., som har tagits upp i ett antal motioner. Det kan ju finnas sådan verksamhet som har betydelse för sysselsättningen i vissa glesbygder. Och därför är det viktigt att avgiftssystemet inte utformas så, att avgifterna försvårar nyetablering och utveckling av sådan verksamhet som det här kan gälla. Trots detta uttalande från utskottets sida har de borgerliga partierna med, såvitt jag förstår, uppbjudande av viss fantasi formulerat reservation nr 11, där man anser att riksdagen skall gå in i arbetet med föreskrifter och föreslå en generell eftergift. Slutligen, fru talman, har utskottet behandlat regeringens förslag om införande av en särskild miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Syftet med avgiften är att uppnå en från miljösynpunkt nödvändig minskad användning av dessa produkter. Avgiften på handelsgödsel bör enligt regeringens förslag motsvara 5 96 av försäljningsvärdet. När det gäller bekämpningsmedel bör avgiften utgå med 4 kr. per kilo verksam substans. I den moderata reservationen nr 14 avvisas förslaget i sin helhet, medan centern i sin reservation nr 15 tillstyrker en avgift på bekämpningsmedel om pengarna används till forskning om alternativa bekämpningsmetoder. Reservanterna försöker göra gällande att den föreslagna miljöavgiften skall betraktas som en skatt. Det förtjänar att än en gång understrykas att miljöavgiften syftar till att av miljövårdsskäl minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. För den enskilde brukaren torde det finnas goda möjligheter att kompensera sig kostnadsmässigt genom att dra ned på den kvantitativa användningen av dessa medel. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skulle vilja påpeka att när Jan Fransson säger att man nu även på jordbrukets område tvingats föreslå besparingsåtgärder är det en felaktig beskrivning. Den riktiga beskrivningen är, att sedan man på ett genomgripande sätt i hela samhällslivet gjort upp förslag till besparingar, gör man därutöver speciella besparingar som drabbar jordbruksnäringen särskilt hårt. Vidare konstaterar Jan Fransson att centern aldrig har haft parlamentariskt underlag för att kunna genomföra sina förslag i dessa frågor. Däri kan jag bara instämma, Jan Fransson har rätt och jag beklagar detta faktum. Med anledning av Jan Franssons resonemang om att handelsgödselavgiften är föreslagen i syfte att minska dess användning, vill jag dels hänvisa till vad kemikalieutredningen skriver i det avseendet, dels hänvisa till vad jag sade i mitt förra anförande i fråga om bristen på sakkunskap bakom dessa förslag.
Fru talman! Jag vill, som Einar Larsson alldeles nyss gjorde, rikta kammarens uppmärksamhet på Jan Franssons formulering beträffande det parlamentariska underlagets betydelse för den ena eller den andra förträffliga åtgärden. Regeringen hade inte heller för ett år sedan underlag för att genomföra en momshöjning. Därför bestämde kommunisterna hur livsmedelssubventionen den gången skulle höjas för att socialdemokraterna över huvud taget skulle få igenom sitt förslag i kammaren. Det är inte så meningsfullt att angripa andra partier för vad de inte kan uträtta på grund av avsaknad av parlamentariskt underlag. Sedan vill jag gärna glädja Jan Fransson med att vi arbetar för att få ett regeringsskifte 1985. För den skull är vi tvingade att föreslå ett sådant besparingsalternativ som vi i och för sig tycker är riktigt besvärligt att gå ut med. Det medför många negativa effekter för människorna, men vi lägger fram det nu före valet. Vi har aldrig tänkt försätta oss i den situationen att det är kommunisterna som bestämmer den politik som vi skall föra, något som socialdemokraterna för ett år sedan fick acceptera. Jag fäste mig vid att Jan Fransson konstaterade att vissa av åtgärderna i propositionen om ekonomisk-politiska åtgärder var dikterade mera som rena budgetförstärkningar, framsprungna ur förslag från utredningar. Till det vill jag säga att fantasifullheten är påfallande. Jag kan aldrig tänka mig att kemikalieutredningen, som ju ändå hade en del förslag beträffande de enligt majoritetens mening negativa effekter som användandet av kemikalier och preparat i jordbruket måhända kunde föra med sig, skulle leda till att regeringen enbart plockade ut skatteoch avgiftsdelen ur förslaget. Det är vad ni har gjort, med avgifter enligt miljöskyddslagen, täktavgifter, avgifter på handelsgödsel och preparat. Det enda som är hämtat ur det förslaget är att ni tog dess finansieringsdel. Det som handlar om åtgärder såsom att kartlägga föroreningskänsliga områden i Sverige, att lantbruksnämnderna skulle få vidgad informationsskyldighet om den lämpliga handelsgödseloch preparatanvändningen osv., det har ramlat bort. Ni tog finansieringsdelen. Att kalla det någonting annat än skatt, Jan Fransson, det är en dålig beskrivning av sakförhållandet. Sedan vill jag gärna framhålla att beträffande sambandet —-som jag berörde i mitt huvudanförande — mellan en avgift och dess avhållande effekt i fråga om ytterligare användning så vidhåller jag vad jag sade för en stund sedan, nämligen att man inom regeringskansliet har en utomordentligt dålig uppfattning om vad det är fråga om.

Med andra ord: det påståendet är också helt och hållet gripet ur luften.
Fru talman! Jan Fransson talade i mycket svepande formuleringar om borgerligt vanstyre, som skulle ha orsakat det ekonomiska läge vi nu befinner oss i. Han talade också om splittrade partier. Vi som fört talan här representerar tre skilda partier. Socialdemokraterna försöker att vara ett enat parti. I går kväll kunde vi se att det finns splittringar även inom socialdemokratin. Kanske kan detta bli fallet även på jordbruksområdet. Jag skall emellertid inte sia om detta. Jan Fransson vet mycket väl att den senare delen av 1970-talet i mycket präglades av automatiska utgiftsökningar. När de borgerliga regeringarna gjorde försök med besparingsplaner hade vi i varje fall inte stöd från socialdemokraterna. Vårt särskilda yttrande är formulerat också mot bakgrund av att regeringen säger att man skall återkomma till de här frågorna i 1984/85 års budgetförslag. Då bör det också stå folkpartiet fritt att återkomma med sina ställningstaganden. Folkpartiet har emellertid i sitt partiprogram klart bundit sig för miljöavgifter som styrmedel i miljöpolitiken. Detta står vi fast vid. När det gäller reservationerna mot tillståndsoch tillsynsavgifter menar vi att förslaget är dåligt. Det är svårt att genomskåda det. Vi fick så småningom hjälp ifrån olika håll, bl.a. ifrån personal som senare skulle handlägga de här frågorna. Man menade att förslaget skulle kunna innebära att mindre företag fick förhållandevis högre kostnader än större företag. Detta tycker vi är fel. Det finns alltså skäl att begära ett i dessa avseenden nytt förslag. Åtskillig tid kommer att åtgå till beräkning, debitering, skriftväxling, bedömning av om nedsättning eller eftergift skall beviljas, besvär hos överprövande myndigheter, osv. Denna tid kommer att tas från det egentliga miljövårdsarbetet. Detta sägs bl.a. i ett brev som jag har fått. Förslagen är alltså dåliga och av den anledningen begär vi att få ett nytt förslag. Om vi i dagens debatt kan få löfte om modifieringar i förslaget, är det naturligtvis bra. Det är också säkert av intresse ute i samhället och i större eller mindre företag, där förslaget skall tillämpas. Med den utformning som förslaget nu har anser vi emellertid att det är omöjligt att biträda.
Fru talman! Jan Fransson sade att man tvingas till dessa nedskärningar på grund av sex års borgerlig misskötsel av ekonomin. Att det har varit fråga om misskötsel kan vi vara eniga om. Vi kan gå med på vissa nedskärningar, och vi är också beredda att medverka till inkomstförstärkningar. Hur och var detta skall ske måste emellertid vara en principiellt viktig fråga i det här sammanhanget. Under de borgerliga regeringsåren påbörjades en väldig omfördelning i samhället, från de svaga till de starka. Det finns åtskilliga undersökningar som bekräftar detta. Det talas om en omfördelning på ca 50 miljarder kronor varje år. Alla de människor som i valet 1982 röstade fram en ny majoritet tänkte sig säkert att den politiken skulle förändras. Jag tror att de hellre vill behålla matsubventionerna än att höginkomsttagarna skall få stora skattelättnader och fortfarande ha så lätt att genom skatteplanering och på andra sätt komma ifrån skatten. De har nog också svårt att förstå att det i denna svåra ekonomiska situation kan bli 10 000 nya miljonärer på ett år, att varslen ständigt slår nya världsrekord, att bolagsvinsterna når höjder som aldrig förr, osv. Jag tror att den avgörande skillnaden är hur vi ser på detta, Jan Fransson. Vi är beredda till inkomstförstärkningar och även till att hålla igen på en del håll, men absolut inte på det område som direkt drabbar de svaga i samhället. Jag tycker att det är dags att bryta den borgerliga inriktningen i det fallet och slå in på en annan väg. Just när det gäller matsubventionerna vill jag poängtera att vi var eniga om finansieringen. Vi ställde upp på att finansiera matsubventionerna genom höjd tobaksskatt. Jan Fransson måste väl hålla med om att det är en form av bedrägeri att nu, bara ett år senare, plocka bort dessa subventioner.
Fru talman! Jag förstår att de borgerliga representanterna reagerar surt när man påminner dem om att de också har ett mycket stort ansvar för det ekonomiska läge som vårt land befinner sig i. Ni försöker nu på olika sätt få svenska folket att glömma att det under sex år faktiskt var borgerliga regeringar som hade ansvaret för den svenska skutan. Ni skall inte komma till mig och beklaga att ni inte hade det ena eller det andra parlamentariska underlaget. Vad ni gjorde före valen var att ge sken av att ni hade ett samlat alternativ till en socialdemokratisk politik. Då tycker jag att det är litet underligt att ni inte även efter det senaste valet, trots att ni förlorade, kan visa upp ett gångbart alternativ. Jag vill inte påstå att behandlingen av vår budget är ett typiskt exempel där ni inte visat ansvar. Det är egentligen inte så stora skillnader mellan våra förslag i fråga om de ekonomisk-politiska åtgärderna på jordbrukets område. Det finns, som jag sade tidigare, flera konstruerade reservationer. När det gäller det sista som John Andersson tog upp i sin replik, att det är viktigt att med utgångspunkt i det statsfinansiella läget ställa frågan var nedskärningar och inkomstförstärkningar skall ske, tycker jag att det ändå finns en del positiva förslag som oavsett de statsfinansiella läget borde ha tagits fram, t.ex. det om miljövårdsavgifterna. Först och främst ger det resurser för en bättre tillsyn och ett bättre miljöskydd. Jag tror att många har väntat på att det problemet skulle lösas. Avgiftsfinansiering är en väg att gå fram på, och jag tycker att det är fullt rimligt att de som bedriver en verksamhet där samhället har kostnader för miljövården också får vara med och betala det hela. Genom denna lösning ges också möjligheter att decentralisera verksamheten till kommunerna, vilket inte är oviktigt i sammanhanget. Einar Larsson säger att det inte finns några skäl bakom förslaget till avgifterna för handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det må vara hans bedömning, men bakom det socialdemokratiska förslaget finns en klar politisk viljeinriktning att minska användningen av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel även i jordbruket.
Fru talman! Egentligen ogillar jag djupt att debattera på det sätt som Jan Fransson tvingar mig göra: vad gjorde den då, och vad gjorde den inte då. Låt mig bara kort ställa en motfråga: Vad gjorde socialdemokraterna under de sex år när de inte hade regeringsmakten? Jo, de vägrade envist att diskutera något ekonomiskt alternativ. De hade nämligen inget. De vägrade diskutera detta ända in i valdebatten, exempelvis i Kalmar. Inte fick vi något besked av den presumtive statsministern Olof Palme om vilken ekonomisk politik socialdemokraterna ämnade föra i regeringsställning. När de nu i regeringsställning ändå tvingas visa sin ekonomiska politik i all dess skröplighet får de acceptera att vi kritiserar enskilda punkter. Vad socialdemokraterna gjorde under de borgerliga regeringsåren var att hela tiden köra med överbud som skulle leda till en ännu värre ekonomisk situation. Jag kan räkna upp många exempel på det. De lyckades dessutom på jordbrukspolitikens område väcka en massa underliga motioner, som alla gick ut på ett spel för LO — de ville visa att de kunde klämma åt jordbruksnäringen. Jag sade hela tiden: Det är inte så farligt, för jag kan aldrig tänka mig att socialdemokraterna i regeringsställning lägger fram sådana förslag. Men min förvåning är stor. Socialdemokraterna lägger fram dem alla. Men acceptera då att vi kritiserar dem och försök inte antyda att vår kritik beror på att vi är sura! Vi måste ha rätt att granska dessa illa underbyggda förslag.
Fru talman! Jan Fransson sade, låt vara i ett mycket generaliserande sammanhang, att det saknades gångbara ekonomiska alternativ. Det är ett felaktigt, oprecist och missriktat påstående. Konkret finns det naturligtvis delar i vårt budgetalternativ som Jan Fransson inte gillar på grund av deras konstruktion, men försök nämna en enda punkt där vårt budgetalternativ inte skulle vara täckande! Tala om i vilken del det inte går mycket längre än regeringens alternativ för att komma till rätta med rikets dåliga affärer! En besparing på 7 å 8 miljarder, som till en tredjedel är nya avgifter och till två tredjedelar, drygt 5 miljarder, är besparingar är sannerligen ingenting att komma med då det fordras besparingar i storleksordningen 20 å 25 miljarder för att vi skall kunna hejda den enorma räntebelastning som på grund av vår stora utlandsupplåning drabbar oss. Vi kan redan nu räkna ut det år framöver då räntekostnaderna överstiger statsinkomsterna. Och så kritiserar Jan Fransson oss för att vi inte skulle ha ett alternativ till detta! Det är regeringen som saknar alternativ, inte moderata samlingspartiet. Jag undanber mig verkligen att bli inblandad i det ekonomiskt ansvarslösa handlandet i det sammanhanget. Sven Eric Lorentzon kommer att ta upp frågan om skördeskadeskyddets administration. Eftersom Jan Fransson sade att ministern avser att återkomma i budgetpropositionen i denna fråga vill jag säga att det är självklart. Men det står inte i propositionen att ministern avser att återkomma med ett nytt förslag. Vi kanske kan ta Jan Franssons uttalande som ett löfte härom, så får vi se om ministern lever upp till det. Till sist några ord om de ökade resurser som ställs till kommunernas förfogande i anledning av att vi nu får ett finansieringssystem för tillsynen. Det är närmast grymt med vilken glädje ministern kastar sig över de nya pengarna och i propositionen konstaterar att med en så här lysande finansiering behöver vi helt plötsligt inte ligga lågt beträffande tillsynen och ha några bekymmer för kostnaderna för dem — den frågan har vi som genom ett trollslag löst. Ja, visst har vi det. Myndigheterna bestämmer tillsynens omfattning och kostnader, företagen har bara att betala. Detta är sannerligen ingen ny och glädjande utveckling för Sverige. Det är socialdemokratisk politik. Det är snarare ett hot mot än en hjälp för företagen.
Fru talman! Jag skall inte bli långrandig i mitt inlägg. Jag utgår från att Jan Fransson och jag är överens om principen att bördorna skall fördelas efter bärkraft. Då måste jag ställa en fråga: Skall man börja skära ned matsubventionerna, som bevisligen är till stor gagn för bl.a. barnfamiljerna? Den höjning av matsubventionerna som genomfördes för ett år sedan blev finansierad. Vi var ju överens om att höja tobaksskatten. Jan Fransson måste väl ändå hålla med om att det är en form av bedrägeri att nu, bara ett år efter, skära ned matsubventionerna. Det måste väl Jan Fransson i ärlighetens namn kunna erkänna.
Fru talman! Till John Andersson vill jag säga att Ulf Lönnqvist senare kommer att ta upp de reservationer som gäller de prisreglerande åtgärderna på jordbrukets område, där livsmedelssubventionerna ingår. Vad gjorde ni under de borgerliga åren? frågar Einar Larsson. Det borde Einar Larsson vara mycket väl medveten om. Vi framlade det ena förslaget efter det andra. Kom då inte och påstå att det inte fanns förslag som även från Einar Larssons synpunkt måste betraktas som seriösa. Men vad hände? Ni röstade faktiskt ner alla våra förslag, utom ett enda. Det gällde just jordbruksområdet. Einar Larsson har inte någon förtjänst i att socialdemokraternas förslag om Hornborgasjöns restaurering var den enda fråga vi socialdemokrater vann. Tycker Einar Larsson att han har fört en politik med framsträckta händer under de här åren? Det är närmast oförskämt att påstå att vi inte skulle ha lagt fram seriösa förslag under de borgerliga åren. Ni ville aldrig lyssna på oss. Sedan några ord med anledning av Arne Anderssons i Ljung inlägg. Det är lätt att anknyta till den ekonomiska utveckling för vilken Arne Anderssons f. d. partiledare har haft ett mycket stort ansvar som ekonomiminister. Han lät bl.a. räntorna fördubblas. Jag känner många jordbrukare i mitt hemlän som lider svåra kval under det ok som ni lade på dem under de borgerliga åren. Så nog finns det ett ansvar att utkräva även i det här sammanhanget.

Fru talman! Efter Jan Franssons senaste inlägg om räntepolitik förstår man litet bättre hur det är med underbyggnaden när det gäller de förslag till ekonomiska åtgärder som nu framlagts. Arne Fransson påstår att det var den borgerliga regeringen som drev upp räntorna. Jag trodde att det fanns litet vidare perspektiv även på jordbrukarhåll inom det socialdemokratiska partiet och att man också där insåg att det är många utomstående faktorer som påverkar. Jag vill också med detsamma poängtera att vi inom de borgerliga partierna aldrig har avsagt oss ansvaret för den ekonomiska politiken. Vi tar vårt ansvar där — det skall herr Fransson ha klart för sig. Det skulle, fru talman, vara en fördel om vi här i kammaren kunde få en definition på inkomstförstärkning, som John Andersson talar om, avgiftshöjning, som Jan Fransson talar om, och skatter, som vi borgerliga talar om. Är det samma sak eller inte? Enligt min definition är det absolut fråga om ett skatteuttag när man tar ut avgifter på en produktion och de går in i statskassan utan att man preciserar till vad de skall användas. Då måste det vara en skatt, och i jordbrukspropositionen finns det alltså förslag om skatter. Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder att den rörliga kredit på 150 milj.kr. som lantbruksstyrelsen haft till sitt förfogande nu skall reduceras kraftigt. Den föreslås nu löpa med ett belopp av 75 milj.kr. per år. Vi inom moderata samlingspartiet biträder denna nedskärning och håller med om, som också framhållits i propositionen om, det angelägna i en snabb utförsäljningstakt i fråga om fastigheter. Det vi inte kan acceptera är föredragandens uttalande att marken i första hand skall erbjudas domänverket. Vi anser det vara mycket mer angeläget att den marken överförs i enskilda, fysiska personers ägo. Då ges verkligen möjligheter att bilda bärkraftiga fastigheter. Inte minst i bygder där lantbruket har den största regionalpolitiska betydelsen är ett nettotillskott av mark av utomordentligt stor vikt. Förutsättningarna att bilda kombinerade jordoch skogsföretag måste förbättras — därom är vi alla ense. Men detta åstadkommer man inte genom att tillföra domänverket ytterligare mark; den marken är i stort sett förlorad för rationaliseringsändamål. Moderata samlingspartiet anser det vara önskvärt — och det har vi alltid gjort — att man genom ytterligare marktillskott till den enskilda sektorn skapar ökade och säkrare sysselsättningsmöjligheter, inte minst i glesbygderna. Vi avvisar alltså kravet på att domänverket skulle ha förtur till de här markerna. Vi avser att senare återkomma med förslag i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservation 2. Inom moderata samlingspartiet anser vi också att det är otillfredsställande att regeringen inte ännu lämnat förslag om skördeskadeskyddets framtida utformning. Det är riktigt som Jan Fransson sade att skördeskadeskyddet har varit föremål för utredning och överväganden under flera år; det finns underlag för en proposition. Regeringen föreslår att medel till administrationskostnaderna skall tas ur fonden. Vi kan acceptera detta, men vi vill framhålla att de medel som tillskjutits från näringen och statens sida en gång för alla är avsatta för skördeskadeskyddet. Att, som i olika sammanhang antytts, dra in fondens pengar helt eller delvis till staten och i fortsättningen låta jordbrukarna själva svara för kostnaderna kan vi inte acceptera. Jag vill understryka: Pengarna är jordbrukarnas och skall även i fortsättningen tillhöra dem. Det vi nu väntar på är en proposition om skördeskadeskyddets framtida utformning. Den hittills gällande principen att staten skall svara för administrationen bör gälla tills riksdagen har fattat ett nytt beslut om hur skördeskadeskyddet skall utformas. Jag vill än en gång understryka: Endast den statsfinansiella situationen motiverar att moderata samlingspartiet i dag kan acceptera den föreslagna metoden för finansiering av administrationskostnaderna, och vi vill poängtera att det är en engångsföreteelse. Jag yrkar bifall till reservation 7. Fru talman! Moderata samlingspartiet har tidigare i motioner redovisat att partiet inte anser att skogsvårdsavgiften får utvecklas till en avgift på skogsbruket för att finansiera statens utgifter. Den får inte heller utformas så, att den medverkar till en omfördelning mellan olika ägarkategorier eller mellan olika regioner. Principen skall vara att den skall användas till insatser som kommer hela det samlade skogsbruket till del. Under jordbrukets huvudtitel föreslås en höjning av skogsvårdsavgiften från 0,5 90 till 0,8 96 av skogsbruksvärdet. Arbetsordningen här i kammaren är sådan att den avgiften har behandlats i skatteutskottets betänkande. Men våra talesmän i skatteutskottet har framfört att vi kommer att ta upp skogsvårdsavgiften under debatten om detta betänkande. Detta avgiftsuttag innebär en avgiftshöjning på 170 milj.kr. Pengarna skall enligt både föredragandens och utskottets skrivning betraktas som skogsägarnas bidrag till insatser i vid mening för skogsbruket. Utskottets majoritet säger också, och jag är tacksam för att vi får detta i klartext, att avgiften under senare tid finansierat vissa regionalpolitiska inslag inom skogsbruket och att man accepterar detta. Det innebär i klartext att det sydsvenska skogsbruket har finansierat och kommer att få finansiera det norrländska skogsbruket. En stor del av de stödinsatser som sker inom skogsbrukets område går till speciella åtgärder, särskilt inom inre stödområdet. Sydsvenskt skogsbruk får alltså finansiera regionalpolitiken i norr. Sydsvenskt skogsbruk får också finansiera delar av det långsiktiga skogspolitiska programmet och de långsiktiga satsningar som vi gör inom skogsbruket. Det innebär satsningar som kommer att ge effekt hundra år framåt och kanske längre. Det innebär också, fru talman, en omfördelning mellan olika ägarkategorier. Privatskogsbruket, som dominerar i söder, får bära en oskäligt tung börda. Principen att skogsbruket självt skall finansiera sina kostnader överensstämmer helt med de förslag som ministern framfört angående finansieringen av kostnadsuppräkningen av stödet till det norrländska skogsbruket. I fråga om detta föreslår man att jordbruksnäringen själv skall svara för kostnaderna. Jag vill fftån moderata samlingspartiets sida understryka att både i vad gäller skogsvårdsavgiftens användning och Norrlandsstödets finansiering måste denna princip bestämt avvisas. Det kan inte vara så, att den samlade näringen skall ta det regionalpolitiska ansvaret och de regionalpolitiska kostnaderna. Det måste vara samhällets uppgift. Det anförs vidare i propositionen att skogsvårdsavgiften är av begränsad ekonomisk betydelse. Så är det inte. 170 milj.kr. är ingen liten summa, och uttalandet vittnar om stor okunnighet. Vidare vill jag påstå att skogsbruksvärdena är mycket osäkra att grunda ett avgiftsuttag på. Analyser visar att de varierar kraftigt mellan i övrigt likvärdiga fastigheter, belägna inom olika län och kommuner. Men t.o.m. inom samma by kan variationerna vara stora. Ett högre avgiftsuttag och en höjning av avgifterna drabbar fastigheterna ytterligt hårt och mycket olika. Moderata samlingspartiet anser att ett avgiftsuttag på 0,3 9 är tillräckligt för att finansiera de omkostnader vi som anser att skogsvårdsavgiften skall svara för. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till den moderata reservation angående skogsvårdsavgiftens storlek som är knuten till skatteutskottets betänkande 1.

Fru talman! Sven Eric Lorentzon inledde sitt anförande med att säga att jag inte har tillräckligt vitt perspektiv på den ekonomiska politiken när jag påstår att den borgerliga regeringen hade ett ansvar för att vi fick en räntepolitik i det här landet som har varit förödande. Jag är självfallet medveten om att det hela har samband med internationella förhållanden — men kom inte och påstå att ni inte har ansvar för att vi fick prisstegringar på bl.a. mat på över 100 96. Kostnaderna för investeringar i jordbruket rusade självfallet också i höjden. Jag har pratat med tillräckligt många jordbrukare i mitt hemlän för att veta, att de är helt på det klara med att en orsak till den situation de i dag befinner sig i är den politik som fördes under senare delen av 1970-talet. Jag hade själv tillfälle att under 1977 vara tillsammans med jordbrukare när den borgerliga regeringen gjorde sin chockhöjning av räntorna. Det var inga glada miner vid det tillfället. De som hade satsat på utbildning inom detta område tappade också framtidstron. Ni lyckades stämma ned den optimism som har funnits, och ni lyckades sprida pessimism inom en av våra viktigaste näringar. Utgångsläget är inte så lätt för den socialdemokratiska regeringen när det gäller att föra en jordbrukspolitik som vi säger måste ha förtroende både hos jordbrukarna och hos konsumenterna. Men jag tycker att vi har lyckats ganska hyggligt beträffande de förslag som vi i dag har att diskutera.
Fru talman! Jag försökte inledningsvis säga att de borgerliga regeringarna naturligtvis fick ta sitt ansvar för den ekonomiska politiken. Mig veterligen har ingen avsagt sig det ansvaret. Det som jag egentligen yttrade mig om var ränteläget, och jag ville betona att det har många orsaker. Jag ville poängtera, att Sverige som ett litet land inte har särskilt stor möjlighet att påverka det internationella ränteläget och de internationella kapitalrörelserna. Jag vill också säga — men det kanske är ett onödigt påpekande — att det inte är regeringen som höjer räntan. Det är riksbanken.

Fru talman! De senaste åren har lantbruksstyrelsen disponerat en särskild rörlig kredit för att komplettera de aktiva jordoch skogsbrukarnas brukningsenheter med mer skog och ge dem säkrare försörjningsunderlag. Även om man, som regeringen påpekar i sin proposition, sålde mycket skogsmark, anser vi att den rörliga krediten bör hållas kvar på nuvarande nivå. Eftersom den i första hand kom till för att förstärka de enskilda aktiva skogsbrukarnas innehav av skogsmark är det helt fel att göra som regeringen nu föreslår, nämligen att prioritera domänverket som köpare. Är det socialdemokraternas mening att på sikt förstatliga skogen? Domänverket har tidigare fått påpekanden av bl.a. riksdagens revisorer om att man avverkat för mycket av sitt skogsinnehav. Är det därför verket behöver få ny skogsmark? Vi i centern anser att den behövs bättre för att människor skall kunna stanna kvar i skogslän och glesbygd. Vi yrkar avslag på regeringens förslag och bifall till reservationerna 1 och 2. Vi har gått med på regeringens förslag om finansiering av administrationen av det permanenta skördeskadeskyddet för nästa år. Däremot anser vi av principiella skäl att de medel som tillförs skördeskadefonden både från staten och från jordbruksnäringen är avsedda just för detta och i framtiden skall disponeras för detta ändamål och stanna kvar i en skördeskadefond. Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag om utformning av skördeskadeskyddet. Jag yrkar bifall till reservation 7 med Einar Larsson som första namn. Som centern framhållit i motion 100 och i reservation 8 till utskottets betänkande har vi i Sverige betydligt färre sjukdomsfall på grund av salmonella hos människa än i andra länder där befolkningen lever under liknande förhållanden som hos oss. Orsaken till detta är enligt livsmedelskontrollerande och veterinära myndigheter den effektiva salmonellakontrollen i animalieproduktionen i Sverige. Av humanitära och ekonomiska skäl gäller det att stoppa salmonellasmittan så tidigt som möjligt. Vi har många tråkiga erfarenheter av hur det kan gå om smittan sprider sig till livsmedelshandeln, sjukhus, skolbespisningar osv. Vi vet att sådana missöden kan förorsaka samhället stora kostnader och människor ett stort lidande. Genom vidtagande av en rad åtgärder sedan 1979 har statens kostnader för utslaktning av smittade besättningar och för laboratoriekostnader kunnat minskas avsevärt. Andra behandlingsmetoder, främst när det gäller slaktkycklingar, har medfört en sådan kostnadssänkning att statens kostnader för salmonellaersättningen för kalenderåret 1983 inte kommer att uppgå till mer än drygt 7,5 milj.kr. — enligt lantbruksstyrelsens prognos. Den besparing på 15 milj.kr. som jordbruksministern anser sig uppnå med slopandet av salmonellaersättningen till den specialiserade slaktdjursproduktionen är alltså minst sagt luftig. Dessutom har lantbruksstyrelsen i sina petita inte begärt 15 utan 13 milj.kr. Inom parentes sagt är det som bekant svårt att pruta mer än någonting kostar. Risk finns att snålheten bedrar visheten. Det kan i stället bli så att slopandet av salmonellaersättningen leder till mångdubbelt högre kostnader för samhället i senare led. Det är förvånande att jordbruksdepartementet inte tagit hänsyn till vad lantbruksstyrelsen, statens veterinärmedicinska anstalt, statens livsmedelsverk och statens bakteriologiska laboratorium sagt — att nuvarande system fungerar bättre än i något annat land och till låg kostnad garanterar konsumenterna livsmedel, fria från salmonella. I Holland, som kan sägas ha en hygienisk standard som är likvärdig med den vi har i vårt land, rapporteras 71,4 salmonellafall per 1 000 invånare mot 0,8 i vårt land. I Holland dör 35-50 personer mot 0-1 person i Sverige. Detta har vi uppnått genom salmonellabekämpning i primärproduktionen, utslaktning av besättningar, omfattande saneringsåtgärder m.m. Statens möjligheter att vidta så drastiska åtgärder har åstadkommits genom att staten till stor del har täckt kostnaderna, som kan bli mycket stora i det enskilda fallet. Därmed har konsumenterna fått ett gott skydd. Den enskilde producenten har mycket små möjligheter att skydda sin besättning mot sjukdomen — det tillhör tyvärr bilden. Nu vill jordbruksministern att salmonellaersättningen till drabbade producenter av slaktkyckling och slaktnöt, med undantag för de minsta besättningarna, dras in den 1 juli 1984. Detta förutsätter en uppbyggd organiserad hälsokontroll och ett försäkringsskydd. Härtill är att säga: 1. Någon organiserad hälsokontroll för slaktnöt finns inte och är inte tekniskt möjlig att genomföra till den 1 juli 1984. 2. I propositionen anges att 600 slaktnötsbesättningar skulle beröras. Att ordna en försäkring för en så begränsad grupp blir dyrt. Försäkringskalkyler tyder på att det kostar minst 200 kr. per djur om alla är med. Blir det färre, kommer avgiften för djurägaren att stiga till 300-400 kr. per slaktdjur. Detta är en omöjlighet om produktionen skall finnas kvar. Produktionen av ungtjurar har under 1983 i genomsnitt gett ett täckningsbidrag på mindre än 300 kr. per djur. Detta skall täcka kostnaderna för arbete och byggnader. Dessa var ca 3 000 kr. vid investering under 1983. En produktion i dag förutsätter alltså att producenten lever på rost och röta och inte tar ut någon arbetsersättning. Kommer till detta försäkringskostnad och kostnad för hälsokontroll, slås produktionen ut. I annat fall måste producenten chansa. Då salmonellasmitta i en besättning inte alltid är så lätt att konstatera och då salmonella kan betyda ekonomisk katastrof, är risken att salmonella sprids vidare uppenbar. Det kommer att kosta samhället mångdubbelt mot nuvarande salmonellaersättning. De producenter som i första hand kommer att drabbas är de som har följt de statliga rationaliseringsmålsättningarna och kraven under tiden efter 1967 och byggt upp en rationell produktion. De kan inte klara den snabba omställning som slopandet av livsmedelssubventionen på nötkött i ett steg kommer att medföra för deras del — och till detta nya hälsokontrollkostnader och försäkringskostnader. Det är förvånande att inte jordbruksministern velat ta intryck av varningarna från hela raden av myndigheter och från näringen. Jag är också förvånad över att övriga partier så har förblindats av besparingsnitet att de inte förstått konsekvenserna för samhället, allmänheten eller producenterna. Jag yrkar därför bifall till reservation 8. Den s.k. sparpropositionen innehåller också förslag om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vi anser att miljöstörande verksamheter i princip bör bära de kostnader som åsamkas samhället och enskilda personer. Naturligtvis gäller detta även prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vi är förvånade över att regeringen har gått ifrån naturvårdsverkets förslag om hur man skulle kunna förenkla administrationen när det gäller att ta ut avgiften. Naturvårdsdirektörerna i Göteborgs och Bohus län samt i mitt hemlän, Älvsborgs län, har bl.a. pekat på att regeringens förslag flyttar över betydande kostnader från större till mindre företag, eftersom de senare kräver proportionellt sett större tidsåtgång. Det blir besvärligt för de tjänstemän som skall kräva företagen på avgifter, inte bara för sin egen tillsynstid utan även för kostnader för naturvårdsverket och koncessionsnämnden, vilket skulle kunna innebära en timpenning på 450-500 kr., kanske mer. Det föreslagna avgiftssystemet skulle inverka hämmande på viljan att starta åtminstone mindre företag. Vi anser dessutom att t.ex. musselodling bör kunna undantas generellt. Elving Andersson kommer senare att utveckla detta. Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 11. Regeringen har föreslagit ett avgiftssystem för täktavgifter, som vi anser är uppbyggt så att det stimulerar till större uttag. Vi vill ha en administrativt enklare utformning av avgiftssystemet med en diffentiering av avgifterna. Regeringen borde återkomma med ett bättre och mer genomarbetat förslag. Vi föreslår detta i reservation 13, som jag yrkar bifall till.